Fru talman! Det förefaller onekligen, att döma av det senaste inlägget, som om en del av vad vi har sagt på det utrikespolitiska området under det senaste året i hög grad har, som herr Werner uttryckte saken, oroat herr Werners sinne. Låt mig då bara försäkra herr Werner att det faktum att han känner sig oroad inte är någonting som i nämnvärd grad oroar oss. Lars Werner gjorde ett antal, delvis ganska dåligt redigerade, upprepningar av olika tirader han framfört under det gångna året där ubåtsfrågan, som jag trodde låg utanför dagens debatt, spelade en väsentlig roll. Låt mig bara säga, Lars Werner, att så länge vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti i denna riksdag som med kraft går emot att det svenska försvaret skall få tilläggsanslag för att bekämpa sovjetiska ubåtar i våra skärgårdar kommer jag att ta allt vad Lars Werner säger i dessa frågor med en mycket betydande nypa salt. Fru talman! Denna kammare har i dag att diskutera ett faktiskt så gott som enigt betänkande från utrikesutskottet om den svenska nedrustningspolitiken. Till det har fogats reservationer från centerpartiet och från vänsterpartiet kommunisterna, men de rör trots allt inte de huvudfrågor som tas upp i betänkandet. Mellan socialdemokraterna och moderaterna råder full överensstämmelse i de frågor som direkt tas upp till ställningstagande i betänkandet. I och för sig är detta näppeligen särdeles sensationellt. De här betänkandena har traditionellt sett varit präglade av en betydande enighet. Men det har en viss betydelse i dag och har också uppmärksammats i massmedia, därför att denna enighet markerats i en situation då den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken har ställts inför nya och mycket svåra utmaningar och där detta också har kommit att prägla den utrikes-, nedrustningsoch säkerhetspolitiska debatten under det senaste året. Jag tror att vi från bägge sidor har strävat efter denna enighet. De olika yrkanden som fördes fram i den stora moderata kommittémotionen från januari har varit möjliga att förena med det synsätt som utskottets majoritet har företrätt. I de flesta fallen har det rört sig om att med en viss klarhet lägga fast svenska positioner som tidigare i någon form uttalats men som nu självklart genom utskottets betänkande får en alldeles extra tyngd och därmed en starkare ställning i den framtida svenska politiken. En sådan fråga — som varit föremål för en tidvis tämligen förvirrad debatt under detta år — är sambandet mellan fred och frihet. För oss moderater har det alltid varit en illusion, att det skulle gå att bygga en varaktig fredsordning i Europa eller i världen i övrigt om denna fredsordning bygger på förtryck av folk eller av nationer. Visst kan en sådan ordning under längre eller kortare tid hålla kriget borta och därmed ge oss en period av stabilitet. Det uppvisar icke minst den europeiska historien åtskilliga exempel på. Men samma europeiska historia visar med förödande tydlighet, att en sådan ordning förr eller senare blir ett offer för de spänningar som den själv skapar. Ofta har kriget blivit konsekvensen av den fred som man sökt bygga på förtryck. Om denna enkla historiska sanning — som förvisso inte förlorat sin giltighet i den nukleära terrorbalansens epok — borde det inte behöva bli någon strid. Att vi ändå under en tid fick debatt om detta berodde måhända på att vi moderater dristade oss att påpeka att denna historiska sanning och princip självfallet gällde alla kontinenter och folk och därmed också Europa och den situation som råder i de östoch centraleuropeiska nationer som sovjetiserats under de senaste decennierna. Det hävdas ibland att denna fråga inte har någon större betydelse för den konkreta utformningen av den svenska nedrustningspolitiken. Jag tror att det i allt väsentligt är en korrekt observation. Men den har sin givna och mycket centrala plats i den mycket bredare och principiellt inriktade diskussion om fredsoch säkerhetsfrågor i Europa som vi ju fått under de allra senaste åren. En långsiktig fredspolitik måste byggas upp över ett brett politiskt spektrum. En fredspolitik i ordets verkliga bemärkelse kan inte gå förbi de åtgärder vi i Sverige vidtar i dag för att med vår egen säkerhetspolitik medverka till stabilitet i Nordeuropa, ett område där vi har ett omedelbart ansvar. Den kan inte heller gå förbi och måste ha som ett centralt inslag de aktiva ansträngningar som vi genom nedrustningspolitik gör för att bringa rustningarna under kontroll och begränsa de militära satsningarna. Och den kan aldrig gå förbi de politiska spänningar, inom och mellan nationer, som i ett längre perspektiv utgör ett latent hot mot varje typ av varaktig fredsordning. Om detta förefaller vi i dag att vara eniga. Utskottet skriver: ”Självfallet finns det ett samband mellan förtryck och orättvisor å den ena sidan och rustningar och krigsrisker å den andra. Arbetet för frihet från förtryck och orättvisor i alla länder är också ett arbete som ökar förutsättningarna för en varaktig fred. Det finns således även av detta skäl anledning för Sverige att fortsatt aktivt verka för mänskliga rättigheter och alla folks frihet. Detta arbete bör bedrivas i alla därtill ägnade fora. Det bör dock inte göras till en förutsättning för nedrustningsarbetet.” På denna grund hoppas jag att vi skall kunna föra vidare ett meningsutbyte om hur vi långsiktigt skall kunna verka för en varaktig fredsordning i Europa. Få frågor ter sig i dag och i morgon viktigare. Men fredspolitiken har också — som jag påpekat — en annan viktig funktion. Nedrustningspolitiken måste ha en avgörande uppgift också när det gäller att i dag och i morgon säkra stabilitet och förhindra krig. Det arbetet måste oförtröttsamt föras vidare även i situationer präglade av politiska spänningar och djupgående ideologiska meningsmotsättningar. Tyngdpunkten i utrikesutskottets betänkande ligger i år på de nya uppgifter som svensk nedrustningspolitik kommer att ställas inför under de allra närmaste åren. Arbetet i FN i New York och i CD i Geneve kommer förvisso icke att förlora i betydelse, men det är naturligt att uppmärksamhe ten i första hand kommer att koncentreras till Stockholmskonferensen om förtroendeskapande åtgärder. Här rör det sig nämligen om något som är intressant inte främst därför att det äger rum i Stockholm utan i första hand därför att det representerar någonting nytt och oerhört viktigt. I ordets egentliga bemärkelse handlar Stockholmskonferensen ju inte om nedrustning. Även om den är framgångsrik i sig i detta skede, kommer den inte att leda till några avtal om begränsningar av militära styrkor. Här handlar det i stället om åtgärder för att öka förtroendet mellan staterna när det gäller hur militära styrkor disponeras och används. På många håll möter man en besvikelse över de resultat som nedrustningsansträngningarna har gett. Visst går det att peka på ett antal avtal av stor och bestående betydelse även i tider som dessa, men huvudintrycket förändras dess värre knappast av detta. Just därför är Stockholmskonferensen så viktig. Den är ett försök att bryta delvis nya vägar. Dess uppgift är inte, och får inte bli, att duplicera nedrustningssamtal som förs eller bör föras i andra fora och inte heller att bli en plattform för nedrustningsförslag i mera klassisk mening. Den blir framgångsrik endast i den mån den förmår att — i överensstämmelse med det ganska tydliga mandat från Madrid som återges i utskottets betänkande — koncentrera sin uppmärksamhet just på olika typer av förtroendeskapande åtgärder. I den moderata motionen från i januari förde vi ganska långa och delvis rätt detaljerade resonemang om dessa frågor. Vi lade också fram ett antal konkreta förslag till hur den här typen av förtroendeskapande åtgärder skulle kunna byggas upp. Utskottet har betonat att bl.a. sådana förslag prövas på svensk sida i det förberedelsearbete inför Stockholmskonferensen som just nu är inne i sitt slutskede. Jag tror att det finns anledning att förmoda att den svenska positionen i dessa under de kommande åren för Sverige så viktiga frågor kommer att ligga i den huvudfåra som angavs i vår motion i januari. Alldeles säkert kommer motsättningarna mellan öst och väst att prägla också de i långa stycken ganska tekniska uppgifter som Stockholmskonferensen står inför uppgiften att söka lösa. Från väst kommer man att betona vikten av åtgärder som leder till att man får mer information om östs användning av sina militära styrkor. Från öst kommer man att — åtminstone inledningsvis — koncentrera sig på olika typer av mera deklaratoriska åtgärder av mer eller mindre tydligt värde. Den svenska positionen i dessa förhandlingar måste ta sin utgångspunkt i Sveriges egen säkerhet. Det må låta krasst, men faktum är att vi nu för första gången står inför en förhandling i rustningskontrollsammanhang som har direkt och omedelbar, närmast mätbar betydelse för vår egen säkerhet och för utformningen av vår egen säkerhetspolitik. För oss måste det vara självklart att sätta den i högsätet. Därmed gagnar vi vår egen säkerhet, och därigenom andra nordiska länders — och därigenom också den vidare europeiska säkerhet som det är Stockholmskonferensens uppgift att främja. Under uppföljningskonferensen i Madrid utvecklades ett nära och frukt bärande samarbete mellan de neutrala och icke-alliansbundna staterna, den s.k. NN-gruppen. Även om denna har sina givna begränsningar, och detta alldeles säkert kommer att bli allt kännbarare i ett läge där även de individuella staternas nationella säkerhetsintressen kommer att beröras, är det viktigt att Sverige, så långt detta är möjligt, strävar efter att bibehålla NN-samarbetet som basen för sina ansträngningar att överbrygga motsättningarna mellan öst och väst och leda konferensen till resultat. Spektakulära svenska ensamuppvisningar på arenan må vara frestande, men de riskerar att bli kontraproduktiva när det gäller Sveriges möjligheter att spela en konstruktiv roll, t.ex. i konferensens slutskede. Stockholmskonferensen utgör en av de viktiga länkar i ESK-processen som skall föra över till det kommande uppföljningsmötet i Wien 1986. Det måste dock poängteras — och det gör också utskottet — att den inte utgör den enda länken. Utskottet understryker vikten av att Sverige i sitt agerande strävar efter att även fortsättningsvis upprätthålla balansen mellan ESK processens olika delar. Det är därför viktigt att regeringen ger stor tyngd åt förberedelserna för Sveriges deltagande i övriga centrala möten som tillsammans med Stockholmskonferensen bildar bryggan över till Wienmötet 1986. I ljuset av det som ett enigt utskott har sagt om sambandet mellan fred och frihet är det naturligt att man speciellt inriktar uppmärksamheten på expertmötet i Ottawa 1985 om mänskliga rättigheter och mötet i Bern 1986 om mänskliga kontakter. I sinom tid finns det nog anledning för oss att här i kammaren återkomma till även dessa delar av ESK-processen. Tyngdpunkten i utrikesutskottets betänkande ligger — som jag påpekat — mycket tydligt på de europeiska säkerhetsoch nedrustningsfrågorna. Anledningen är självfallet att det är i dessa frågor som det nu krävs aktiva insatser för att pröva delvis nya vägar att nå de framgångar som inte har kunnat nås på annat sätt. I en sådan situation är det naturligt för riksdagen att söka ange vissa utgångspunkter för det kommande arbetet. Men även andra problem som varit föremål för vår uppmärksamhet under längre tid behandlas mer eller mindre utförligt i betänkandet. Låt mig i all korthet nämna något om den nordiska kärnvapenfria zonen. Utrikesutskottet gav i sitt betänkande 1981 regeringen i uppdrag att hålla kontakt med de övriga nordiska regeringarna i denna fråga. Samma formulering återkom 1982, och samma formulering återkommer nu 1983. I det grundläggande uppdrag som riksdagen därmed gett regeringen i denna fråga har intet lagts till och intet dragits från under de senaste åren. Vi vet alla att detta är en fråga med många aspekter. Den rör centrala principer i samtliga nordiska länders säkerhetspolitiska lösningar. För Danmark och Norge rör den bl.a. frågan om hur långt den ömsesidiga solidaritet som utgör NATO-medlemskapets grund kan tunnas ut genom ensidiga begränsningar. För Sverige gäller det om vi skall acceptera de risker för vårt säkerhetspolitiska oberoende — centralt för vår neutralitet — som kan ligga i olika former av supermaktsgarantier. För Finland kan det bl.a. gälla de möjligheter till ingripande i olika externa förhållanden som vissa zonkonstruktioner kan tänkas ge utomstående nationer. För samtliga länder gäller det den effekt som olika zonkonstruktioner kan få på det samlade mönstret. Om alla dessa frågor kan man ha olika meningar — såväl inom som mellan länderna. Viktigt är att frågan inte leder till försök från ett lands sida att mästra andra länders säkerhetspolitik. Viktigt är också att vi här i Sverige kan föra en öppen och saklig debatt om de olika problem och möjligheter som olika zonkonstruktioner kan medföra. Alldeles speciellt gäller kanske detta garantifrågan. Den togs upp i vår moderata motion i januari. Den har nu senast, i delvis ganska dramatiska ordalag, aktualiserats av en mera principiellt hållen ledare i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Det förefaller att finnas en ganska bred enighet om att Sverige inte kan acceptera garantier som direkt eller indirekt riskerar att ge den ena eller den andra supermakten en möjlighet till inflytande över vårt säkerhetspolitiska agerande i känsliga lägen. Denna fråga är den kanske allra viktigaste av de frågor kring en nordisk zon som utskottet nu liksom tidigare anser att man bör studera. Själv vill jag bara stryka under den slutsats som även Tiden drar i sin ledare: Detta utgör en så central fråga att den måste hanteras under så bred enighet som möjligt. Att striden i allt väsentligt kunnat undvikas om detta utrikesutskottets betänkande och enigheten i stället betonats utgör en styrka. Det innebär förvisso inte att vi är sams om allt. I ett särskilt yttrande har vi moderater utvecklat vissa tidigare redovisade ståndpunkter i vad gäller kärnvapensituationen i Europa, och den frågan kommer Björn Körlof litet senare i denna debatt att gå närmare in på. Men på grundval av enigheten i de principiella frågorna är det viktigt och naturligt att vi för en saklig och så långt möjligt avspänd debatt om de frågor — viktiga sådana — där våra meningar och bedömningar går och kommer att gå isär. Det är så, fru talman, vår utrikespolitik på olika områden skall debatteras och formas i denna riksdag.

Fru talman! Jag kan försäkra att jag inte är speciellt irriterad men däremot ganska road av Lars Werners något envetna försök att föra gamla debatter. När man för några år sedan läste vpk:s partiprogram och lade det vid sidan av de andra partiernas var den frapperande skillnaden att vpk ville basera svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik för framtiden på något som man kallade den proletära internationalismen. Vpk var under många år och är fortfarande det enda parti som i sitt eget program står utanför den uppslutning bakom de traditioner och principer för svensk utrikespolitik som vi har haft under efterkrigstiden. Att han sedan försöker att med alla till buds stående medel ta sig in i debatten tycker jag inte är irriterande; jag tycker som sagt att det är ett ganska roande fenomen. Vad innebär den formulering i vår motion som Lars Werner läste upp och där vi pekar på att vi genom vår alliansfrihet och neutralitet frivilligt tar på oss skyldigheter som går utöver andra nationers? Jo, den innebär till att börja med en möjlighet när det gäller nedrustningspolitiken. Jag tycker att Lars Werner skall läsa den mycket utförliga motion som vi väckte i januari om just förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder. Den går i konkretisering och nytänkande långt utöver vad vpk, med dess slaviska uppräknande av propagandafraser från andra nationer, brukar prestera i talarstolar och i motioner. Som självständig, neutral och alliansfri nation har vi också en annan skyldighet. Det är att vi själva — och bara vi själva — skall svara för försvaret mot kränkningar av vårt territorium. När Lars Werner och hans parti gång på gång envetet går emot varje förslag som syftar till att öka vår förmåga att klara denna uppgift, som är så central för möjligheterna att bibehålla respekten för vår neutralitet, underminerar de ytterst sin egen trovärdighet som förespråkare för denna neutralitet. Det är ett faktum, Lars Werner, att vänsterpartiet kommunisterna har en handling liggande på kammarens bord där ni säger blankt nej till de åtgärder som alla andra partier är beredda att besluta om och som syftar till att göra det möjligt för Sverige att försvara sig mot sovjetiska ubåtar i de skärgårdar som inte ligger så många mil från den kammare där denna diskussion förs. Detta är något som inte är vare sig irriterande eller oroande, utan något som jag tycker är mycket allvarligt.

Fru talman! Det finns anledning notera att herr Werner inte återkom till den fråga som var hans slagnummer och som vi sedan förde en liten debatt om, nämligen detta med ubåtar och vpk. Jag tror att det var ett klokt urval av debattämnen som Lars Werner gjorde i sin replik på denna punkt. I övrigt var det ju ganska rörande att konstatera vad det var som herr Werner gjorde sig till talesman för under sina inlägg. Vänsterpartiet kommunisternas ledare var talesman för den europeiska fredsrörelsen, för vänsterpartiet kommunisterna, för den svenska regeringen, för centerpartiet, för folkpartiet — anförandet av dess företrädare hade han tydligen läst i förväg — och dessutom för stora delar av moderata samlingspartiet. Det är väl en folkfrontspolitik som går så långt att det finns risk för att herr Werner kommer att brista på kuppen! Låt mig bara säga till Lars Werner att säkerhetsfrågor inte är frågor om slogans, utan säkerhetsfrågor gäller till mycket stor del ett ganska balanserat och tålmodigt arbete med stundom rätt tråkiga förslag, som måste malas fram för att man skall nå enighet mellan nationerna och inom nationerna. Det vore bra om Lars Werner eller någon av hans medarbetare, som håller ordning på papperen, gjorde sig mödan att läsa den motion på detta område som vi skrev i januari, samt tog del av de konkreta förslag som vi lade fram om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder. Likaså vore det bra om man lade ned samma möda som vi lade ned när det gäller möjligheterna att på denna väg nå nya framgångar i fråga om att kontrollera stabilitetssituationen i Europa. Då tror jag att Lars Werner, om han låter sig påverkas av sådant, skulle ge sin retorik en något mindre bombastisk prägel. Men nu tror jag inte att det är detta som är herr Werners främsta intresse. Han har väl ett intresse av att genom drastiska formuleringar slå sig in i massmedia och att i kapplöpningen om vem som skall framstå som den mest fredliga framställa sig som den som är fredligare än fru Theorin, som senare kommer att framträda på samma arena som vi bägge nu framträder på.

Fru talman! Färdriktningen kan ändras. I sin hand har människan väldiga produktionskrafter. Rätt använda kan de ge en dräglig försörjning åt alla människor. Men i dag styrs världen mer av de rikas pengar än av de mångas behov, mer av maktkampen mellan länderna än av internationellt samarbete. Trots att vapenarsenalerna nått en omfattning bortom allt mänskligt förnuft, så fortsätter supermakterna nu att driva på kärnvapenkapprustningen. Mänskligheten leds i detta ögonblick mot en ofattbart plågsam förintelse. Men det går att skapa gemensam säkerhet i stället för gemensam osäkerhet. Kunskaperna finns, program och metoder finns. Vad som saknas är politisk vilja, vad som saknas är tillräckligt starka politiska opinioner för att tvinga fram de förändringar som behövs. Är det inte något i grunden fel på opinionsbildningen? Så härskar t.ex. både i USA och i Sovjetunionen politiskt starka opinioner som resonerar helt bakvänt när det gäller det egna landets säkerhet. De nöjer sig inte med att de kan utplåna den andra supermakten som civilisation många gånger om. De eftersträvar därutöver ett militärt övertag under parollen att de vill nå balans. Om detta säger SIPRI i sin senaste årsbok: ”Båda sidor säger sig eftersträva paritet, men eftersom sammansättningen av de båda parternas kärnvapenstyrkor är så olika, är det svårt att fastställa hur en sådan balans skulle se ut. Dessutom behövs militärt sett inte paritet. Även om den ena sidan har mer kärnvapeu, beroende på hur man räknar — vapenplattformar, stridsspetsar, bärtoynåga — — — finns det ingen rationell militär användning för en sådan övervikt. Kravet på paritet är ett politiskt, inte ett militärt krav.” Men om nu kunskaperna finns där, om hållbara program för gemensam säkerhet, nedrustning och utveckling finns där, varför skulle det då inte gå att få fram en ny insikt och en ny politisk opinion? Jag tror att FN:s världsnedrustningskampanj ger oss unika möjligheter. Genom den har länderna i väst och öst, i nord och syd förbundit sig att inte hindra spridandet av FN:s program och FN-studier. I dessa program och i dessa studier finns det åtskilligt som kan väcka till nytänkande och till omprövning av de krampaktiga avskräckningsdoktrinerna. Det finns också tecken på att det mitt inne i stormakternas militärapparater börjar födas insikt om att nuvarande doktriner leder världen på katastrofkurs. Vi har militära vetenskapsmän som börjar ifrågasätta utvecklandet av alltmer dödsbringande vapen. Det bildas Generaler för fred, osv. Så låt oss ta vara på världsnedrustningskampanjen och låt oss på allvar trappa upp opinionsarbetet. Redan i dag är det flera miljoner människor som deltar aktivt världen runt i fredsarbetet. Men det räcker inte. På arbetsplatserna är det flera hundratals miljoner människor, och kanske blir det på arbetsplatserna som opinionen till sist avgörs. Jag tror att tiden nu har kommit att söka nya former för fredsarbetet, inte för att det är något fel på de gamla arbetsformerna — tvärtom, de är grundläggande och vi måste göra allt vi kan för att intensifiera det arbete som pågår. Men personligen tycker jag att det nu är dags att pröva om inte svenska folkets fredsvilja också kan manifesteras på ett mera dramatiskt sätt. Jag efterlyser en bred diskussion om förslaget till ett kort produktionsstopp över hela landet. En sådan aktion kan genomföras i stadgeenliga former av de fackliga huvudorganisationerna — helst i samarbete med arbetsgivarna. Givetvis får man göra undantag för sjukhus och andra samhällsviktiga funktioner. Men om man kan få en stark och bred uppslutning bakom en sådan manifestation, skulle det ge eko både i väst och i öst. Kombinerad med samtidigt uppehåll i trafiken, klockringning i kyrkorna, upprop i etermedia och tidningar och en rad andra aktiviteter skulle en sådan manifestation kunna verka som en stark signal till alla länders folk att nu driva fredsarbetet till ett avgörande genombrott. Fred är något som var och en av oss kan vara med och skapa. Vi kan starta här hemma och bilda front mot vardagsvåldet, samtidigt som vi försöker slå broar över gränserna. Vi kan tillsammans visa att freden är nödvändig och att freden är möjlig. Fru talman! Efter dessa personliga synpunkter vill jag gå in och kommentera utskottsbetänkandet och de anföranden som hittills hållits. Under de senaste åren har nedrustningsbetänkandena alltid varit enhälliga på samtliga punkter. Så är inte fallet i år. Vi har fått inte mindre än fyra reservationer och tre särskilda yttranden. Det är i och för sig tänkt så med debattordningen, att man ger reservanterna en möjlighet att komma in först. Därefter har man gett en företrädare för särskilt yttrande ordet. Sedan skall vi få en utskottsrunda. Nu har vi hamnat i den situationen att de som i kraft av sina reservationer fått lov att starta debatten inte har tagit upp de fyra reservationerna. Det skapar vissa debattekniska problem, om jag skall gå in och bemöta vad som inte sagts här i debatten. Men jag skall ändå kommentera reservationerna i hopp om att vi därmed kanske kan slippa att få en särskild utskottsrunda en gång till senare. Vi får se hur det hela utvecklar sig. Det är alltså sensationellt många reservationer och särskilda yttranden. Ändå vill jag säga att det på centrala områden finns en bred samling i utskottet. Folkpartiet och socialdemokraterna är helt ense från första sidan till den sista. Folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna är helt överens utom vad gäller centerns speciella synpunkter på kärnkraften. Jag vill säga att dessa tre partiers långvariga enighet i centrala nedrustningsfrågor är en stor tillgång för vårt land och för vår utrikespolitik. Samtidigt som vi kan befästa denna grundläggande enighet i centrala frågor i år, i detta betänkande, ser vi en tendens till ytterlighetspolitik hos kommunisterna och moderaterna. Båda dessa partier lider av en besvärande enögdhet. De går till hårda angrepp mot en av supermakterna, samtidigt som de i mångt och mycket urskuldar den andra. Lägger man papperen på bordet och studerar moderaternas motion och särskilda yttrande och kommunisternas motsvarande aktstycken, finner man två olika världsbilder. Men det starkt ensidiga sättet att skildra verkligheten har de gemensamt. Kommunisterna säger visserligen att Sovjetunionen har ett medansvar för upprustningen. Men det avgörande hotet kommer från USA och imperialismen, säger de. Det är USA som driver på rustningarna. Det är USA som spekulerar i att kunna starta och vinna ett kärnvapenkrig. Det är USA som förbereder ett förödelsens krig i Europa, säger kommunisterna. Men är inte risken stor, Lars Werner, att en så farligt förenklad grundsyn leder er fel när ni skall orientera er i världshändelserna och ta ställning till svensk utrikespolitik? Det finns en stor kärna av sanning i ert resonemang om att kampen om råvarorna driver på rustningarna. Men märker ni inte att ni generaliserar på ett helt orimligt sätt när ni säger att kampen om världens begränsade resurser är den grundläggande orsaken till alla rustningar? Det finns också andra faktorer, Lars Werner. Vill man inte se dem, ser man inte verkligheten fullt ut. Jag skall bara ta ett litet men ändå belysande exempel. Kriget på Nordirland är väl inte i första hand ett krig om råvaror? Jag skall så kort kommentera de tre övriga reservationerna om kärnvapenspridning, utförsel av kärnbränsle och vapenexport. Jag vill starkt stryka under hur viktigt det är att internationellt övervaka kärnenergitekniken vid sidan av det arbete som mera direkt är inriktat på att förhindra spridning av kärnvapen till fler stater. Sverige är aktivt med i detta arbete. Jag vill också slå fast att allt omhändertagande av plutonium från svenska kärnkraftverk skall ske på grundval av svenska beslut. Det finns enligt utskottets uppfattning inget stöd för antagandet att plutonium från svenska kärnkraftverk bidrar till en kärnvapenspridning. Jag får också i sammanhanget påminna om att regeringen för några veckor sedan presenterade ett förslag till ny lag på kärnenergiområdet. Där föreslås att villkorslagen skall ersättas av annan lagstiftning. Därmed frigörs vi från den bindning till upparbetning som tidigare regeringar har skapat. Sedan några ord om export till USA av vapenutrustning som har klassats som defensiv materiel. Vpk hävdar att regeringen inte har följt gällande regler. Frågan har behandlats i utrikesnämnden. Den har prövats av konstitutionsutskottet och upprepade gånger diskuterats här i kammaren, senast för tolv dagar sedan i en debatt med utrikeshandelsministern. Ingenstans har vpk fått stöd för sin uppfattning att det har skett något brott mot gällande regler. Det råd som jag vill ge er är att ägna mer energi åt att mer direkt föreslå andra regler än åt att driva ståndpunkten att ni har den enda rätta tolkningen av hur de nuvarande reglerna skall tillämpas. De reglerna har ju delvis tillkommit mot er vilja. Alltså, kräv snarare förändringar av dessa regler än tvista om tolkningen av dem. Sedan fick vi höra Carl Bildt, som provpredikade om samförstånd i utrikespolitiken. Men likt biskop Brask har pastor Bildt en del dolda förbehåll. Med det särskilda yttrandet avslöjar moderaterna att det finns en avgörande skillnad gentemot övriga partier. Och kompletterar man sedan bilden med den motion som ni skrivit och som Carl Bildt framhöll som ett föredöme i konkretion och nytänkande, då finner man en förfärande enögdhet. Hos moderaterna är Sovjetunionen den stora, svarta syndabocken. USA:s politik skildras i mycket ljusa färger. Jag vill påstå att Reaganadministrationens ståndpunkter möter större förståelse i den moderata motionen än de möter hos den inrikespolitiska opinionen i USA. På sida efter sida i denna motion kritiseras Sovjetunionen. Men var hittar man en enda klar kritikpunkt mot USA? Utöver ett långt avsnitt om förtrycket i öststater riktar moderaterna kritik mot Sovjetunionen på mer än 20 punkter. Låt mig gärna säga att jag anser att kritiken till stor del är befogad. Men hur blir det med trovärdigheten om man samtidigt fullständigt försummar att kritisera USA i de fall där det är befogat? Polen och Afghanistan nämns ett flertal gånger, men var finns Centralamerika på moderaternas karta? Eller ta frågan om kemiska stridsmedel! Med all rätt uttrycker moderaterna stor oro inför Sovjetunionens satsning på stridsgasen. Men vad händer när moderaterna skall kommentera USA-administrationens olycksaliga förslag till beslut att bygga en stor anläggning för tillverkning av s.k. binära stridsgaser? Jo, det enda man har att säga är: ”Sådana stridsgaser är avsevärt säkrare att lagra och lättare att hantera än de som i dag finns i de amerikanska förråden.” Det är allt. Ett förslag att utveckla den typ av avancerade stridsgaser som nedrustare världen över är mest oroade av möts alltså av kommentaren att lagringen och hanteringen blir enklare och säkrare. Vilken oerhörd cynism! Märker ni inte det själva? Även på andra sätt är moderaterna enastående ensidiga. De sifferuppgif ter som de väljer att redovisa i fråga om upprustningen innebär att de godtar NATO-uppgifter om Sovjetunionen i ett läge där det är väl känt för var och en att själva räknesättet är en del av förhandlingsspelet mellan allianserna. Eller ta detta med Reagans förslag om s.k. noll-lösning för medeldistansmissilerna i Europa! Moderaterna gör först en felaktig beskrivning av förslaget, som därigenom kommer att framstå i en alltför gynnsam dager. Sedan låtsar man inte med ett ord om att detta förslag liksom det ryska utspelet har tillkommit och lagts upp på ett sådant sätt att det särskilt skall gynna de egna intressena och den egna alliansens rustningsstruktur. Annars är detta ju en fråga som flitigt debatteras, inte minst i NATO-länderna själva. Är Carl Bildt förvånad över att moderata studenter går ut och säger att det snart är dags för Sverige att sluta ett biståndsavtal med NATO? Det är inte jag. Har de här studenterna läst moderaternas partimotion och sett hur moderaterna där försöker flytta neutralitetspolitikens gränspålar västerut, är det rätt naturligt att de drar den typen av slutsats. Förutom den starkt NATO-orienterade världsbilden finns det anledning att kritisera moderaterna på andra punkter. Jag tror att det skulle vara helt förödande för Sveriges utrikesoch nedrustningspolitik om man gav efter för moderaternas negativa inställning till kärnvapenfrysning och till icke-förstaanvändning av kärnvapen. Nu kanske någon säger: Ni är ju överens i utskottet. Det finns inga reservationer. Varför kritiserar ni moderaterna, när de inte ens reserverat sig mot utskottets hemställan? Jag tycker att det är rimligt att redovisa att vi hade ett enhälligt nedrustningsbetänkande i maj 1982. Det var enhälligt på samtliga punkter, och debatten om det gick i huvudsak i enighetens tecken. Men det är också viktigt att redovisa vad som hänt sedan dess. Vi har sedan dess bevittnat en säkerhetspolitisk offensiv från moderaternas sida. Carl Bildt, som är en av företrädarna, har inte sparat på krutet. Vi har fått höra att bl.a. genom Sveriges agerande i FN för en kärnvapenfrysning har vårt land ställt sig bakom krav som tidigare ”inte har stötts av någon enda regering utanför de intimt Sovjetallierades krets”. Carl Bildt talar om regeringens fredspolitik som en ”kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar”. Det blev nödvändigt för socialdemokraterna att bemöta denna offensiv, och det blev nödvändigt också för andra partier att göra det. När utrikesutskottet nu har sakbehandlat frågorna har de moderata slagorden till största delen malts sönder. Det senaste årets debatt visar nämligen att de moderata angreppen inte bara skulle drabba övriga riksdagspartier utan en snabbt växande skara av borgerliga politiker och säkerhetspolitiska experter i NATO-länderna. Fru talman! En sådan här debatt kommer naturligtvis gärna lätt att kretsa mer kring skiljelinjer än kring det som förenar. Det är viktigt att i en levande demokrati försöka undersöka vad åsiktsskillnaderna består i och hur hållbara de olika argumenten är. Men avgörande är ändå den stora samling som finns bakom vår neutralitetspolitik och nedrustningspolitik. Folkpartiet, centern och socialdemokraterna har en decennielång enighet i de centrala frågorna. Men jag kan gärna säga att det också är mitt intryck att det även bland moderaterna och hos kommunisterna finns ett intresse av att vara med i en nationell samling. Vi socialdemokrater vill inte i onödan stänga några dörrar för de partierna. Vi vill gärna inbjuda till en fortsatt diskussion för att se om vi inte kan nå en större enighet och större samling i för vårt land mycket betydelsefulla frågor.

Fru talman! Jag vill bara ta upp en liten tråd i Jan Bergqvists anförande. Det gällde vad han sade angående kemiska vapen, både med utgångspunkt i den verklighet vi har framför oss och i vad som står i den moderata motionen. Om jag inte missminner mig alldeles fanns i den moderata motionen en beskrivning av det läge som råder när det gäller kemiska vapen. Det är ett läge där Sovjetunionen under perioden efter 1969 har varit ensamt om att fortsätta med en ganska omfattande produktion av kemiska vapen. Man har en lagerhållning av kemiska vapen som är omfattande, och även ute på de militära förbanden finns stora mängder kemiska vapen. I Förenta staterna har utvecklingen varit delvis en annan. Där har man förhållandevis stora lager av äldre kemiska vapen, men inte så stora som de sovjetiska. Vi har nu hamnat i en brytpunkt i utvecklingen, där amerikanerna plötsligt säger att de inte kan tillåta denna obalans att råda i fortsättningen. Man fattar därför beslut om att bygga en produktionsanläggning för s.k. binära stridsmedel, för den händelse att ett avtal om ett fullständigt förbud mot och destruktion av kemiska vapen inte skulle komma till stånd. Jag tycker att detta är en situation som det finns anledning att beskriva i dess helhet, både när det gäller utvecklingen i Sovjetunionen och i Förenta staterna och även när det gäller vilka argument som anförts på de olika sidorna för resp. ståndpunkter. Den slutsats som vi och utskottet drar — och som regeringen har dragit — är att detta självfallet måste leda till att man intensifierar ansträngningarna för att få till stånd ett totalt förbud mot kemiska vapen, ett förbud som omfattar destruktion av existerande lager och som också möjliggör kontroll av att förbudet efterlevs. Om vi skulle nå framgång i de strävandena, som vi är eniga om, kommer ju den sovjetiska produktionen att upphöra, och de sovjetiska lagren kommer att försvinna. Den amerikanska produktionen — som inte har varit i gång på 15 år, men som kan komma att inledas i mitten av 1980-talet — kommer förhoppningsvis inte heller att starta. Det är detta som måste vara inriktningen av den politik som vi för, och det är alldeles säkert inriktningen av den politik som också en lång rad andra nationer för. Fru talman! Jag ville bara göra detta klarläggande, eftersom jag tyckte att Jan Bergqvist var något svävande i sitt resonemang och kanske inte var så intresserad av att diskutera de politiska slutsatserna av utvecklingen i Sovjetunionen och Förenta staterna.
Fru talman! Jag vill först säga till Lars Werner att jag inte sade att vpk bara riktar sin kritik åt ena hållet, utan jag sade att ni går till hårt angrepp mot den ena supermakten samtidigt som ni i mångt och mycket urskuldar den andra — det är en uppfattning som jag står för. Beträffande vpk:s särskilda yttrande nr 2 vill jag säga att utskottets förslag absolut inte skall tolkas som att några partier har ändrat inställning i sitt avståndstagande när det gäller avskräckningsdoktrinen. Om Lars Werner bläddrar två sidor till och läser innantill, finner han att vad som står i ert särskilda yttrande är fullständigt felaktigt. Påståendet att utskottet är ovilligt att fastslå målet om ett kärnvapenfritt Europa stämmer inte. På s. 14 redogörs det för saken, och därför behöver det kanske inte fastslås även på s. 12. Till Carl Bildt vill jag säga att det inte var mycket han hade att komma med annat än allmänt tal om att jag svävar ut. Jag noterar att han inte ens tog avstånd från den felaktiga beskrivningen av Reagans nollösning, som moderaterna har presenterat i sin egen motion. Jag tog de kemiska vapnen som exempel för att visa att moderaterna här bryter staven över Sovjetunionen i alla möjliga sammanhang. Ni fördömer Sovjetunionen i de mest hårda ordalag. Inte ett ord av kritik mot USA i denna 23 trycksidor långa motion, inte någonstans. Ni hade annars haft goda tillfällen i många sammanhang. Det här tog jag som ett exempel. Varför i all sin dar beklagar ni inte att man startar tillverkningen av dessa farliga stridsgaser i USA? Tvärtom har moderaterna en urskuldande, överslätande formulering om detta, att hanteringen och lagringen i USA blir lättare och säkrare att göra. Men det har ju ingenting att göra med effekterna av stridsgaserna. USA har här tagit ett mycket allvarligt steg ur nedrustningssynpunkt. Men inte ens på den punkten kunde moderaterna förmå sig till att komma med ens en antydan till kritik. Det är detta som är så utmärkande för hela det moderata greppet.

Fru talman! Helt kort angående det som Jan Bergqvist är litet missnöjd med när det gäller vår motion, dvs. att vi inte hade någon starkt moraliskt fördömande skrivning angående det amerikanska beslutet att återuppta produktionen. Nu vet jag inte om det blir så, för jag tror att det är stoppat i kongressen för ögonblicket. Men om Jan Bergqvist tittar i motionen, tror jag han skall finna att vi inte har någon starkt moraliserande skrivning heller om den sovjetiska produktionen av kemiska stridsmedel som pågått under de senaste 14 åren, medan amerikanarna inte har ägnat sig åt någon sådan produktion. Vad vi har gjort är att i ganska sakliga termer beskriva en ohygglig situation vad gäller denna del av kapprustningen. Vi noterar med litet siffror ganska nyktert allt det som finns på den sovjetiska sidan. Vi noterar ganska nyktert det som är på gång på den amerikanska sidan. Därefter drar vi den politiska konklusionen, och den politiska konklusionen, Jan Bergqvist, är vi, hoppas jag, eniga om, nämligen att detta måste leda till att man förnyar och intensifierar ansträngningarna att nå en global överenskommelse om förbud och destruktion av kemiska stridsmedel. Det är angeläget, såväl mot bakgrund av vad som kan komma att ske i USA som mot bakgrund av det som sker och har skett under de senaste 14 åren i Sovjetunionen.
Fru talman! Först tycker jag att det hade varit bra om Lars Werner klart sagt ifrån att det som står i det särskilda yttrandet om att utskottet är ovilligt att fastslå målet om ett kärnvapenfritt Europa är helt felaktigt. Det står på s. 14, och det hade varit bra att få det konstaterat. När det gäller sakfrågan råder det ingen tvekan om var vi står. Jag uppfattar inte utskottets skrivning som ens ett lillfinger åt moderaterna. Jag tycker att det är en bra formulering, och därför togs den i utskottet. Frågan om kärnvapenavskräckning tror jag att Maj Britt Theorin kommer att utveckla grundligare sedan, så att Lars Werner säkert blir nöjd. Till Carl Bildt vill jag säga att moderaterna har presterat en motion som är till brädden fylld av moraliska förkastelsedomar över den ena stormakten. Ni har haft rikliga tillfällen att också ta till fördömanden av den andra stormakten. Jag gav en rad exempel på att det hade varit motiverat att rikta kritik — kalla det saklig kritik eller vad som helst — mot USA, men moderaterna väljer hela tiden de mest urskuldande och mest överslätade formuleringar. Frågan om de kemiska vapnen var ett paradexempel. Moderaterna säger ingenting om att det beslut som fattats i USA innebär en allvarlig utveckling. Tvärtom säger ni: Ja, men det är lättare att hantera de här vapnen och lagra dem i de amerikanska förråden. Det är den enda kommentar ni gör till detta ödesdigra beslut, och så är det genomgående i precis hela motionen.

Fru talman! Sverige är en liten nation. I många sammanhang finns det , anledning att påminna om detta, när man på hemmaplan har förväntningar och ställer krav på verkningsfulla svenska insatser i olika internationella organ. Dessa krav på en kraftfull svensk resultatpolitik riktar sig i mycket hög grad mot de organ som på uppdrag av regering och riksdag har att företräda svenska intressen i nedrustningsfrågor i Förenta nationerna och andra internationella sammanhang. Hur ofta har inte vi som arbetar i nedrustningsdelegationen mött den anklagande frågeställningen: ”Gör ni någon nytta där? Oron och rustningarna ökar ju ständigt i världen!” På den frågan vill jag svara frankt att Sverige, trots sin litenhet, spelar en viktig roll i det internationella nedrustningsarbetet. Det som öppnat möjligheterna för Sverige att få en viktig position är vår neutralitet och den klart uttalade politiska viljan att aktivt främja nedrustningsförhandlingar genom att lägga fram konstruktiva lösningar, bl.a. i form av förslag till kompromisser mellan maktblocken. Sverige kan dessutom ta på sig uppgifter som kräver en oberoende ställning, t.ex. när det gäller kontrollfunktioner i nedrustningssammanhang. Det internationella förtroendet för Sverige, som är dokumenterat i många sammanhang, bygger också på det faktum att det råder politisk enighet om huvudlinjerna i vår utrikespolitik och om målsättningen att främja internationell fred och nedrustning. Det betänkande från utrikesutskottet som ligger till grund för dagens debatt om nedrustning manifesterar också denna traditionella svenska enighet om målinriktningen för svenskt nedrustningsarbete. Till utskottsbetänkandet är visserligen fogade reservationer från centern och vpk, men det är inte ett nonchalerande av synpunkterna i dessa reservationer när jag påstår att de inte stör bilden av enighet i målsättningen för det svenska nedrustningsarbetet. De politiska partierna kan naturligtvis ha olika uppfattningar rent taktiskt om var stötarna skall sättas in, och det är närmast detta som speglas i dessa reservationer. Jag vill också som något mycket positivt notera den vilja till enighet i utskottsarbetet som moderaterna visat när de har frångått från sina utgångspunkter viktiga motionsyrkanden och skrivit ihop sig med utskottet i Övrigt, så att vi fått ett enhälligt utskottsbetänkande. Till utskottsbetänkandet har moderata samlingspartiet emellertid fogat ett särskilt yttrande som rör kärnvapenfrysning och icke-förstaanvändning av kärnvapen. Moderata samlingspartiet har markerat att det är fråga om ett särskilt yttrande och inte en reservation, och den enighet som därmed uppnåtts överensstämmer med inriktningen av det svenska nedrustningsarbetet. Synpunkterna i det särskilda yttrandet är dock så viktiga att jag som representant för folkpartiet bör ta upp dem i mitt anförande. Om man i breda pennstreck skall återge diskussionen kan man säga att moderaternas motstånd mot frysningen av kärnvapen betyder, att de tror på terrorbalansens avskräckande verkan mot ett kärnvapenkrig. I denna bedömning lägger man argumentet att kärnvapen bara skall avskräcka från krig, aldrig användas i strid. I bilden finns också att det skall råda militär styrkebalans mellan blocken. När man ser saken på det sättet blir inte produktionen och nya utplaceringar av kärnvapen något större problem; frågan om styrkebalansen är mycket viktigare. Från 1979 och fram till 1981 har Sovjet på ett drastiskt sätt ökat sin kärnvapenarsenal och gett den en förfärande slagkraft genom sina nya SS-20-robotar eller euromissiler, som de också kallas. Sovjet har härigenom skaffat sig ett försprång före USA, och de moderata talesmännen anser att krigsriskerna ökas, om denna obalans inte rättas till. Det är mot denna bakgrund som jag har sett Carl Bildts uttalande i ett radioeko att installationen av NATO:s nya kärnvapenrobotar i Västeuropa är en fredsstabiliserande faktor. Därför har också moderaterna i utrikesutskottet avgett sitt särskilda yttrande, där de protesterar mot frysningstanken. De anser att det är fel att låsa fast dagens nivå och därmed frysa en obalans. Om detta resonemang skall vara hållbart i verkligheten och inte bara ett teoretiskt resonemang, måste den andra inblandade parten, Sovjet, handla efter ett defensivt mönster och stillatigande åse denna nya upptrappning av kärnvapenstyrkan i väster. Men så handlade nu inte Sovjet, utan satte omedelbart in motattacken. Den sovjetiske partichefen Andropov trädde plötsligt fram ur skuggorna och omtalade att Sovjet, som ett svar på detta drag från USA:s sida, skulle ytterligare spä på sitt SS-20-program och att Sovjet skulle placera kärnvapenbestyckade ubåtar strategiskt över världshaven. Sovjet lämnade också med omedelbar verkan förhandlingsbordet i Genéve. Den onda upprustningsspiralen har därmed snurrat ett varv till, och med detta sista exempel på åtgärder och motåtgärder bör även moderata samlingspartiets begåvade talesmän kunna acceptera att man radikalt prövar att frysa kärnvapenarsenalerna på nuvarande nivå. Tillsammans med Mexico har också Sverige lagt fram ett förslag i FN om kärnvapenfrysning, och det antogs av generalförsamlingen 1982 med röstsiffrorna 119 för och endast 17 emot. Bakom denna breda uppslutning för idén om en frysning av de nuvarande kärnvapenarsenalerna ligger tanken att man aldrig kan nå den eftersträvade jämvikten genom upprustning. Uppfattningarna om vad som är jämvikt kommer alltid att gå isär, och misstron mellan de olika blocken kommer alltid att finnas där. I valkampanjen 1980 gick också president Reagan segrande fram, bl.a. på att han skulle rusta upp den amerikanska krigsmakten, så att den skulle bli starkare än Sovjets. Det var ur den styrkepositionen USA i fortsättningen skulle förhandla med Sovjet. I Sovjet finns samma begär efter militär styrka. Den militära styrkan är den enda grundvalen för Sovjets nuvarande ställning som den ena av två supermakter. Sovjet kan inte tävla på det ekonomiska området med USA, men kan tävla på det militära området, eftersom den militära satsningen i Sovjetsystemet kan göras helt oberoende av behov på andra områden. Frysningsidén är ingen ny kärnvapendoktrin. Det är ett försök att först sätta ett stopp för kapprustningarna och sedan jaga det svåra jämviktsläget genom nedrustning. Nya kärnvapen kan aldrig öka säkerheten för mänsklig heten, och nedrustning kan aldrig vara en fara för freden. Det är med de trossatserna som folkpartiet helhjärtat stöder det svenska FN-förslaget om en kärnvapenfrysning. Jag hörde med intresse på Lars Werners anförande, och jag vill först starkt protestera mot att Lars Werner citerar ur mitt anförande, innan jag själv fått hålla det. Mitt tal är utlagt på pressläktaren med förbud för publicering fram till denna debatt. Det är en service till journalisterna. Under de 13 år jag tillhört Sveriges riksdag har jag aldrig varit med om att politiker sprungit och gluttat i dessa anföranden och använt det som står i dem, innan författarna själva fått ordet i debatten. Det är faktiskt en viktig princip som hållits i helgd i denna kammare, och på den bygger den naturliga servicen till massmedia. Jag hoppas att det var en tillfällig förlöpning från Lars Werners sida när han gjorde på detta sätt. Av Lars Werners anförande drar jag slutsatsen att det är mycket svårt för vpk med den balansgång man måste göra i maktkampen mellan öst och väst. Lars Werner börjar rätt lovande med att protestera mot att supermakterna, Sovjet och USA, suveränt skall bestämma om krig och fred i Europa över huvudet på andra folk. Men snart halkar Lars Werner i den balansgången och fastslår att USA och Västtyskland bär huvudansvaret för att nedrustningsförhandlingarna mellan Sovjet och USA brutit samman. Och sedan blir det ensidigt NATO och USA som ensamma är kålsupare. Jag vill helt instämma i den kritik som föregående talare, Carl Bildt och Jan Bergqvist, har framfört i detta sammanhang. Lars Werner nämnde t.ex. inte den roll som den sovjetiska upprustningen av SS-20-missilerna mellan 1979 och 1981 har spelat för att vrida rustningsspiralen ytterligare ett varv uppåt. Jag vill också notera en viktig del av utskottets skrivning, som Lars Werner inte hade någon åsikt om, och det är egentligen själva kärnfrågan, nämligen att fria människor som fritt kan fatta beslut om sin egen framtid är en viktig förutsättning för fred och avspänning i världen. Jag vill fastslå att den ofrihet som råder i Polen m.fl. öststater är en fara för freden. Men oberoende av detta måste naturligtvis vår strävan att motarbeta upprustning fortsätta. Fru talman! Jag vill kort kommentera de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Först har vi reservationen från vpk, där man som huvudorsak till rustningarna anger kampen om råvarutillgångarna i världen. Efter ett inledande resonemang om detta förhållande, i vilket också utskottsmajoriteten kan instämma med tillägget att också etniska, religiösa, kulturella och ideologiska orsaker finns, pekar vpk också här ut USA som den stora internationella boven. Om vpk skall binda någon vid skampålen i detta fall, borde vpk också lämna plats för den andra supermakten. Ja, det behövdes nog en hel rad skampålar för de länder som bedrivit och fortfarande bedriver kolonialpolitik och som hänsynslöst brandskattar länder som står under s.k. beskydd. Utskottet har inte ansett det befogat att just utpeka kampen om råvaror som avgörande för kapprustningarna i världen och naturligtvis inte heller att USA skall ställas till speciellt ansvar. I två reservationer, den ena om kärnvapenspridning och den andra om utförsel av kärnbränsle, tar centern och vpk tillsammans upp delproblem i det stora komplexet hur man skall förhindra spridning av kärnvapen. Jag vill bara kort säga att det finns internationella organ och internationella avtal på detta område. Sverige bör i de internationella sammanhangen verka för att dessa organ med kraft kan agera. Sist vill jag påminna om ett svenskt initiativ som har haft stor framgång i Förenta nationerna, nämligen den FN-utredning som har Inga Thorssons signatur och som tar upp sambandet mellan nedrustning och utveckling. Sverige har spelat en stor roll i FN-sammanhang, då det gällt att påminna den övriga världen om att ”äkta mänsklig solidaritet känner inga nationsgränser” och att vi alla har ett ansvar för en rättvis ekonomisk och social utveckling i tredje världen. Mot denna bakgrund är det närmast tragiskt att Sveriges regering lägger fram ett förslag om att pruta ned biståndet till de fattigaste folken i världen. Jag förstår de ideella och religiösa organisationer som protesterar mot nedskärningen av vårt u-landsbistånd. Fru talman! I inledningen av mitt anförande sade jag att en viktig förutsättning för att vi skall kunna agera kraftfullt i nedrustningssammanhang är att det råder enighet om huvudlinjerna i svensk utrikespolitik. Vi har vår oberoende ställning, och vi har en nationell kraftsamling bakom vår utrikespolitik. Detta är grundstenarna i omvärldens förtroende för Sverige i FN och andra internationella sammanhang. Det åligger oss alla, partier och enskilda, att vara rädda om detta förtroende. Sedan regimskiftet för drygt ett år sedan har det förekommit en rad s.k. affärer på det utrikespolitiska området som inte varit bra för vårt internationella rykte. De s.k. affärerna har varit personfixerade, och min personliga uppfattning är att de duellerande använt svensk utrikespolitik som tillhygge för att komma åt varandra på det inrikespolitiska planet. Det kostar för mycket för Sveriges anseende i omvärlden att hålla på på detta sätt. Nu måste det partipolitiska förtroendet för vår utrikespolitik återställas. Vi har utrikesnämnden, nedrustningsdelegationen, den svenska FN-delegationen, delegationen till Europarådet och Nordiska rådet som lämpliga organ, där man kan ge och ta förtrolig information. Låt oss rensa de kanalerna, ge och ta med ömsesidig respekt. Inom dessa organ måste vi också dra upp riktlinjer för de olika mandaten. Min uppfattning är, att när jag agerar i nedrustningsdelegationen och FN-delegationen, framför jag min och partiets åsikt i det interna arbetet, t.ex. då det gäller att göra deklarationer för Sveriges del eller att rösta i ett visst ärende. Det är ju den främsta anledningen till att partierna är representerade i dessa organ. Vi har möjlighet att påverka besluten. Men jag som svensk delegat representerar den sittande regeringen. Det är min officiella ställning. När beslutet väl är fattat i den delegation jag tillhör, står jag också bakom beslutet. Då tycker jag det är fel-att enskilda delegationsmedlemmar går ut till andra delegationer eller svensk och utländsk press och säger att ”jag och mitt parti var inte med på det där beslutet”. Det kan naturligtvis vara frestande att profilera sig från New Yorks, Genéves eller Strasbourgs horisont, för det får alltid genomslag hemma. Men det är inte bra, om man vill att omvärlden skall kunna bevara bilden av en enad svensk front. De partipolitiska vapnen behöver ju inte vara nedlagda. Vi har ett liv också efter återkomsten till svensk mark, där vi kan framföra våra åsikter i pressen och andra massmedia, och som rikspolitiker har vi ju också debatterna i riksdagen. Jag summerar: Det utskottsbetänkande som vi nu debatterar vittnar om en vilja till enighet i nedrustningsarbetet. Den enigheten är en stor tillgång för svensk utrikespolitik. Den är en förutsättning för att omvärlden skall lyssna på oss i de viktiga frågor som gäller fred eller krig, liv eller död.
Fru talman! Jag vill egentligen bara göra en korrigering av en mening i Rune Ångströms mycket tänkvärda inlägg. Han åberopade ett uttalande av migi Dagens eko, där jag skulle ha sagt att utplaceringen av nya robotar är en fredsstabiliserande faktor. Jag har sett att Ola Ullsten varit ute med en något mindre förvrängd version av detta. Självfallet har jag inte sagt så, Rune Ångström, och det framgår också ganska tydligt av utskriften. Anledningen till mitt uttalande var att utrikesministern i en ekointervju hade låtit antyda att kriget stod för dörren. Då tillät jag mig säga att jag trots allt tror att krigsrisken i Europa är ganska liten. Även om det inträffar oroande saker och är spänt kan vi sova ganska lugnt på nätterna. Kriget står inte för dörren. Det tycker jag vi politiker har en skyldighet att säga i ett läge där många människor är oroliga. Men jag har på intet sätt talat om några fredsstabiliserande faktorer. Jag har en utskrift här som Rune Ångström kan få ta del av.
Fru talman! Jag tycker att Carl Bildt uttrycker sig något annorlunda än vad jag i varje fall uppfattade att han sade i sitt anförande i radioekot. Jag lyssnade på det och jag fick det intrycket att Carl Bildt förbisåg den ökning av krigsrisken som denna vridning uppåt av rustningsspiralen innebär, när man placerar ut dessa vapen. Med den förklaring Carl Bildt här har gett blir det ett annat intryck, men jag undrar om inte svenska folket i allmänhet fick samma intryck som jag fick vid det första tillfället.

Fru talman! Denna planet har ingen nödutgång. Det är den bistra verkligheten. Redan för några decennier sedan sade president Eisenhower: ”I kärnvapenåldern finns inte längre något alternativ till fred.” Sedan dess har kärnvapenkapprustningen rasat vidare i allt snabbare takt. Det internationella läget är hotfullt. Förhandlingarna om medeldistanskärnvapnen i Europa har brutit samman. Häromdagen avslutades också förhandlingarna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om strategiska kärnvapen utan att något nytt förhandlingsdatum hade fastställts. Oron för krig ökar. I en omfattande opinionsundersökning som presenterades i International Herald Tribune för någon vecka sedan visas hur oron för krig bland människor växer i Västeuropa. Nästan varannan amerikan oroar sig för krig, jämfört med var fjärde för ett halvt år sedan. I detta läge måste alla ansträngningar vidtas för att förmå Förenta staterna och Sovjetunionen att upprätta en dialog. Det kräver omdöme och konstruktiva förslag i syfte att minska spänningarna och skapa en god grund för ömsesidigt förtroende. Konfrontationspolitik leder inte till resultat. För Europas folk är det viktigt att förmå de två supermakterna att snarast återuppta de s.k. INF-förhandlingarna. Ett sådant krav har en bred majoritet av FN:s medlemsländer nyligen ställt sig bakom. Regeringen har med kraft vädjat till båda parter att agera så, att inga nya kärnvapen utplaceras i Europa och att kraftiga reduktioner kommer till stånd av redan befintliga medeldistanskärnvapen. Bara genom uppriktiga förhandlingar kan ett sådant resultat uppnås. Det är nu viktigt att söka etablera kontakter mellan supermakterna — helst på hög politisk nivå. Konferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa ger sådana möjligheter. Det är vår förhoppning att denna möjlighet utnyttjas av Förenta staterna och Sovjetunionen. Utrikesutskottets betänkande med anledning av nedrustningsmotioner visar att det råder en bred uppslutning bakom huvuddragen i regeringens nedrustningspolitik. Denna breda uppslutning är en stor tillgång. Nedrustningsarbetets fasta förankring i det svenska samhället ger en stabil grund för konstruktivt handlande. I moderaternas motion fanns dock inslag i det kalla krigets anda. Där hette det bl.a. att ”arbetet för fred i Europa måste börja med ansträngningar att lösa de politiska problemen” i och kring Östeuropa. Moderaterna har nu uppenbarligen övergett denna ståndpunkt genom att ställa sig bakom utskottets betänkande på denna punkt. Där heter det nämligen: ”Ett undanröjande av de ideologiska motsättningarna i Europa får inte vara en förutsättning för nedrustningsansträngningarna. Det är tvärtom nödvändigt att trots de spänningar som de ideologiska motsättningarna leder till verka för nedrustning.” Arbetet för frihet från förtryck och orättvisor i alla länder bör — som utskottet säger — ”bedrivas i alla därtill ägnade fora. Det bör dock inte göras till en förutsättning för nedrustningsarbetet. Den avspänning som även en begränsad nedrustning skulle kunna leda till kan rätt utnyttjad vara en viktig väg till fredlig samverkan och ökad frihet.” Den politiska enighet vi nu har nått på denna punkt är av stort värde för den fortsatta debatten. Talesmän för avskräckningsdoktrinen framhåller ofta att kärnvapenavskräckningen är en förutsättning för avspänning och fred. Men för att avskräckningen skall fungera, måste kärnvapenmakterna uppträda som om de vore inställda på att utkämpa och vinna ett kärnvapenkrig. Endast då blir avskräckningen trovärdig. Avskräckning och kapprustning är tvillingar. Så länge kärnvapenavskräckningen anger färdriktningen i supermakternas säkerhetssträvanden, kommer rustningarna att fortsätta att öka; den internationella säkerheten minskar; avspänningssträvandena omintetgörs; krigsrisken ökar. Med avskräckningens doktriner söker supermakterna göra sina kärnvapenarsenaler användbara som politiska maktmedel, i första hand gentemot varandra. De förfogar i dag över en samlad militär sprängkraft på ca 6 000 gånger den samlade förstörelsekraften under hela andra världskriget. Den vill de översätta till politisk makt. Jag skulle vilja försöka belysa den väldiga vapenmakt som det här är fråga om med en bild. Jag vet inte om det kan framgå tydligare. Bilden visar världens kärnvapenarsenaler i dag, jämförda med de samlade arsenalerna under andra världskriget. Hela bilden är fylld av rutor med små prickar, men det finns en ruta i mitten som har en enda prick i sig. Den pricken motsvarar den samlade eldkraften under hela andra världskriget — 3 megaton. Resten av prickarna representerar eldkraften hos världens nuvarande kärnvapenarsenaler — 18 000 megaton, eller 6 000 gånger andra världskrigets eldkraft. Uppe till vänster i hörnet finns det en cirkel som innesluter tre punkter motsvarande 9 megaton. Den visar eldkraften hos en enda Poseidonubåt. Det motsvarar tre gånger andra världskrigets totala eldkraft och räcker för att förstöra över 200 av Sovjetunionens största städer. Längst ned till vänster finns det en cirkel som omfattar 24 megaton. Den representerar en ny Tridentubåt med en eldkraft motsvarande åtta gånger andra världskrigets totala eldkraft. En sådan ubåt kan ensam förstöra samtliga större städer på norra halvklotet. Sovjetunionen förfogar över en jämförbar destruktiv kapacitet. Två av dessa rutor med 300 megaton motsvarar en eldkraft som kan förstöra alla stora och medelstora städer i hela världen. Resultatet blir en ständig jakt efter överlägsenhet — både totalt och på varje nivå av den ”stege” för upptrappning av kärnvapenkriget som ingår i deras planering och som de utvecklar vapensystem och bygger kärnvapenarsenaler för. Vapensystemen blir i allt högre grad datoriserade, kärnvapenmissilernas anflygningstid allt kortare, marginalerna för eftertanke, rationellt handlande och förhandling med motparten allt smalare. Och kärnvapenavskräckningen blir alltmera absurd. De som ägnar sig åt avskräckningens doktrinbyggande och krigsplanering kallas i Förenta staterna för ”kärnvapenanvändningsteoretiker”, Nuclear Use Theoreticians. På engelska blir akronymen NUT, dvs. ”nuts”. På svenska blir detta ungefär ”tokstollar”. Och teoribildning om överlägsenhet och balans på olika nivåer av kärnvapenkrig och planeringen för utkämpande och begränsning av samt seger i kärnvapenkrig — på global, strategisk nivå lika väl som på det europeiska slagfältet — är i sanning ett uttryck för ”dårarnas paradis”. Det allvarliga är dock att tankemönstret i detta ”dårarnas paradis” i dag i ständigt ökande grad genomsyrar supermakternas handlande i världspolitiken. Det förgiftar atmosfären dem emellan. Det håller på att förgifta hela det internationella klimatet. Det skapar konflikt och spänning där spänning och konflikt skulle kunna hanteras med fredliga medel. Ola Ullsten har nyligen belyst detta resonemang i en tankeväckande artikel i Dagens Nyheter som rubricerades Dårskapens logik. Den militära teknologins snabba utveckling under det senaste årtiondet har gjort en del politiker benägna att tro på illusionerna om kontroll och begränsning av samt seger i ett kärnvapenkrig. Nu håller den vapenteknologiska utvecklingen på att föra oss ut mot rymdkriget. De ekonomiska krafterna bakom ”dårarnas paradis” är redan inflytelserika, och deras makt växer ständigt. På sikt hotas vi av den permanenta krigsekonomins förstelnande och krigsframdrivande strukturer. Också i Sverige finns det ”kärnvapenanvändningsteoretiker” som tycks tro att Sveriges säkerhet måste byggas på högaktningsfull respekt för kärnvapenavskräckningsdoktriner och ibland, kan det tyckas, på att man söker skydd under ett kärnvapenparaply. Välmodulerade tonfall och utnyttjandet av kärnvapenavskräckningsteorins allra mest förskönande omskrivningar för att ge ett intryck av insikter, klokskap och ansvar för Sveriges militära säkerhet kan inte dölja det faktum att vi här har att göra med ”tokstollar” i ”kärnvapendårarnas paradis”, intrasslade i det nukleära tänkandets motsägelsefyllda irrgångar. Vårt arbete måste inriktas på att ersätta den föråldrade avskräckningsdoktrinen med en politisk säkerhet som vilar på ömsesidigt förtroende. Alla folk har ett gemensamt intresse av att undvika ett kärnvapenkrig. Politiska och ideologiska motståndare måste trots meningsskiljaktigheter arbeta tillsammans för att undgå kärnvapenkriget. Gemensam säkerhet kan självfallet inte utvecklas över en natt. För att övergå från doktriner om kärnvapenavskräckning till en politik som grundas på gemensam säkerhet är en konstruktiv dialog mellan öst och väst väsentlig. En process måste sättas i gång. Den kommer att kräva tålmodigt och mödosamt arbete. Tänkandet måste förändras. Och handlandet måste successivt läggas om. Detta innefattar stora och svåra beslut, såväl nationellt som inom allianserna. Men svårigheterna måste övervinnas. En bred folkopinion som kräver förändringar har växt fram. Den är ett nödvändigt stöd i detta arbete. De misstror den nukleära avskräckningen. De vet att den inte ger dem säkerhet utan i stället ökar krigsrisken. Denna opinion innefattar i dag nära nog hela den kristna världen. I Europa går arbetarrörelsen i täten, både dess politiska och dess fackliga gren. De kräver alla en ny grund för säkerheten. En politik för gemensam säkerhet måste innefatta både förtroendeskapande åtgärder och konkreta nedrustningsåtgärder. Lika väl som ökat förtroende kan underlätta nedrustning kan nedrustning främja ett ökat förtroende. Förtroendeskapande åtgärder är särskilt viktiga i Europa. Jag vill särskilt framhålla tre sådana åtgärder: 3. Ett ömsesidigt åtagande om förbud mot första användning av kärnvapen. En korridor fri från slagfältskärnvapen i Europa skulle vara ett viktigt bidrag i processen att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan staterna i Europa. Förslaget är inte avsett att ändra den militära balansen i Europa utan syftar till att förstärka säkerheten för båda sidor. Vi noterar ett växande intresse för förslaget. Vi är övertygade om att det har framtiden för sig. Därför att frågan om en faktisk användning av slagfältskärnvapen i Europa innefattar kärnvapenavskräckningens mest djupliggande motsägelse. Idén om en kärnvapenfri zon i Norden skall ses både som en förtroendeskapande åtgärd och som ett medel att stärka säkerheten. En sådan zon skulle förbättra de nordiska ländernas säkerhet genom att minska kärnvapenhotet i vår del av världen. Regeringen fortsätter att aktivt verka för en kärnvapenfri zon i Norden. Som en del av en realistisk nedrustningspolitik bör ett ömsesidigt åtagande om ett förbud mot första användning av kärnvapen uppnås. En sådan restriktion i kärnvapendoktrinerna skulle öka förtroendet och bidra till att avvärja ytterligare spekulation om begränsade kärnvapenkrig. En ökad tilltro till konventionella styrkor, som f. n. diskuteras, bör därför åstadkommas. En konventionell balans bör skapas på en lägre rustningsnivå. Utrikesutskottet har för sin del ställt sig bakom förslaget om förbud mot första användning av kärnvapen. Sverige har i FN stött förslag om att kärnvapenstaterna skall anta en sådan deklaration. Den f. d. amerikanske försvarsministern Robert McNamara har vid flera tillfällen uppmanat NATO att anta en deklaration om icke-första användning av kärnvapen. Nu senast ingår detta som en del i hans konstruktiva 18-punktsprogram för att minska risken för ett kärnvapenkrig. Detta program har presenterats i tidskriften Newsweek. Vidare kan den s.k. Stockholmskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa bli en hävstång i arbetet att vända misstro till förtroende och undvika risken av väpnad konflikt i Europa. Europas neutrala och icke alliansbundna stater kommer för första gången att delta i förhandlingen som rör militära säkerhetsfrågor och nedrustning i Europa. Regeringen lägger stor vikt vid konferensen som har att besluta om säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder i vårt närområde. Sådana åtgärder kan minska risken för överraskande anfall i Europa, ge impulser till en politisk avspänning samt främja och underlätta överenskommelser på nedrustningsområdet under konferensens andra fas. Men även konferensens första fas ingår som ett led i en nedrustningsprocess. Konferensens mandat uppställer stränga kriterier beträffande nya säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder: De skall omfatta hela Europa, vara politiskt bindande och av militär betydelse samt vara förbundna med lämpliga kontrollåtgärder. När det gäller konkreta nedrustningsåtgärder finner jag tre förslag vara särskilt viktiga: 2. Ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov. 3. En begränsning av militär forskning och utveckling. En kärnvapenfrysning skulle på ett effektivt sätt hejda kärnvapenkapprustningen. En sådan frysning skall innefatta ett fullständigt förbud mot prov av kärnvapen och kärnvapenbärare, förbud mot produktion och utplacering av kärnvapen och kärnvapenbärare samt förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål. Det råder i dag ungefärlig jämbördighet, totalt sett, mellan USA:s och Sovjets kärnvapenarsenaler. En kärnvapenfrysning är därför en realistisk väg att inleda balanserade och kontrollerbara minskningar av kärnvapen av olika slag. Detta krav stöds i dag inte bara av Förenta nationerna och den folkliga opinionen runt om i världen, utan också av kyrkan och av världens vetenskapsmän. Till denna skara kan också föras arbetarrörelsen, den fackliga rörelsen och liberala krafter. Här i riksdagen stöds fryskravet av alla partier utom moderaterna. I sitt särskilda yttrande visar moderaterna att de ställer sig utanför den breda folkliga fronten för en kärnvapenfrysning. För ett år sedan kritiserade moderaternas Carl Bildt skarpt Sveriges stöd för en kärnvapenfrysning. I en riksdagsdebatt talade han om ”lika betydelsefulla som oroväckande positionsförflyttningar” i fråga om Sveriges syn på kärnvapenproblematiken. Han hävdade att Sverige nu ställt sig bakom krav och synpunkter som tidigare veterligen ”inte stötts av någon enda regering utanför de intimt Sovjetallierades krets”. I en DN-artikel strax före jul i fjol gick Carl Bildt åter till hårt angrepp mot regeringens fredspolitik. Bildt talade om en ”kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar”. Mot bakgrund av denna inställning skulle man kunna förvänta sig en skarp moderat reaktion när frysförslaget tas upp i utrikesutskottet — men icke. Moderaterna nöjer sig med ett särskilt yttrande. Utrikesutskottet konstaterar att supermakternas arsenaler av kärnvapen nu är så stora, att väsentliga nedskärningar av dessa inte skulle behöva påverka balansen istort. Utskottet konstaterar vidare att många skäl talar för uppfattningen att totalt sett en ungefärlig balans råder mellan supermakternas kärnvapenstyrkor och att en reduktion av arsenalerna bör kunna påbörjas med utgångspunkt därifrån. Det är bl.a. överväganden av detta slag som fått Sverige att ställa sig bakom förslaget om en kärnvapenfrysning. Moderaterna hävdar att man genom att Warszawapakten är militärt överlägsen NATO i Europa låser fast ett läge där obalans råder mellan maktblocken. Men det är meningslöst att tala om obalans, när de båda parterna har så stora kärnvapenarsenaler att de skulle kunna förgöra den europeiska kontinenten flera gånger om. Det svensk-mexikanska frysningsförslaget fick även i år ett brett stöd vid behandlingen i generalförsamlingens första utskott. Särskilt glädjande är att NATO-staternas massiva motstånd mot förslaget nu har luckrats upp. Danmark och Island, som förra året var de enda stater inom NATO som med ett avstående bröt NATO:s nej-röstande, fick i år sällskap med både Nederländerna och Norge. Även Australien flyttade sin röst från nej till avstående. En kärnvapenfrysning skulle erbjuda flera fördelar: 1. Den kräver inga långdragna förhandlingar, utan de två supermakterna kan omedelbart förklara ett s.k. moratorium. 2. Den är enkel, balanserad och praktisk och ger därför goda förutsättningar att mobilisera den allmänna opinionen. 3. Den ”lägger lock” på den vapenteknologiska utvecklingen. Det skulle sätta stopp för en ytterst farlig ny generation av amerikanska och sovjetiska kärnvapen. 4. Den skulle bidra till att hejda en spridning av kärnvapen till länder som i dag inte förfogar över sådana vapen. 5. Den skulle bidra till att hejda en farlig kapprustning i yttre rymden. Ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov är ett viktigt element i en kärnvapenfrysning. Det skulle vara ett ytterst viktigt medel att förhindra ytterligare utveckling av kärnvapen. I somras lade Sverige fram ett avtalsutkast i Gendve om ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov. Förslaget är ett försök att finna en kompromiss som borde vara godtagbar för alla stater som en grund för seriösa förhandlingar. Utkastet innefattar ett effektivt internationellt verifikationssystem. Förslaget har mottagits positivt i vida kretsar. De två supermakterna spenderar i dag gigantiska summor på militär forskning och utveckling. Den teknologiska förändringen i den militära sektorn överstiger vida förändringen inom den civila. Militära produkters forskningsinnehåll har uppskattats vara 20 gånger större än civila produkters i USA. Samma mönster gäller sannolikt också i Sovjetunionen. Den militära forskningen och utvecklingen driver i särskilt hög grad på kapprustningen. Påven har i ett budskap till världens vetenskapsmän tagit upp den militära forskningens och utvecklingens roll för kapprustningen. Han uppmanade dem att överge ”dödens laboratorier och fabriker”. Det är i laboratorierna allt börjar. Det är där uppfinningarna måste hejdas. Också vetenskapsmännen har ett personligt ansvar. Sverige lade vid förra årets generalförsamling fram ett förslag om att det skulle göras en FN-studie om den roll som militär forskning och utveckling spelar för kapprustningen. Den skall också ge förslag på hur den militära forskningen och utvecklingen kan begränsas. Denna studie skall vara klar hösten 1984. Sammanfattningsvis: Vad som behövs i dagens kärva förhandlingsklimat är konstruktiva förslag för att minska kärnvapnens roll och bygga upp en politik för gemensam säkerhet som ersättning för den föråldrade avskräckningsdoktrinen. Det är inte med militära utan med politiska medel freden kan tryggas i världen. Sverige har i denna anda vid höstens generalförsamling tagit två nya nedrustningsinitiativ på centrala och betydelsefulla områden, som tidigare inte behandlats. Det ena förslaget avser en studie om säkerhetspolitiska doktriner som utgår från Palmekommissionens förslag om gemensam säkerhet. Det andra avser en studie med syfte att kartlägga den marina kapprustningen med tonvikt på kärnvapen. Denna FN-studie har förts fram efter krav från Sveriges riksdag. Båda förslagen antogs nyligen med mycket breda majoriteter i generalförsamlingens första politiska utskott. De två expertgrupperna kommer att tillsättas och inleda sin verksamhet i början av nästa år. Sverige har uttryckt intresse av att ingå i båda grupperna. Det är glädjande att notera det starka stöd som Sveriges olika nedrustningsförslag fått i FN denna höst trots ett spänt internationellt läge. Det visar vilken betydelsefull roll en liten nation med ett starkt fredsoch nedrustningsengagemang kan spela i det internationella arbetet.

Herr talman! Får jag bara göra en kort kommentar till Maj Britt Theorins inlägg, som jag tyckte inte innehöll så mycket nytt som behöver föranleda debatt. Maj Britt Theorin ställde frågan, varför moderaterna inte har avgivit en reservation i fråga om detta med frysning och icke-förstaanvändning utan i stället skrivit ett särskilt yttrande. Får jag då upplysa Maj Britt Theorin om att i utrikesutskottets betänkande redovisas Sveriges och den svenska regeringens ståndpunkt. Vi moderater kan inte gärna reservera oss mot att man refererar det i ett utskottsbetänkande. Men vi tyckte att i samband med att detta gjordes var det rimligt att vi avgav ett särskilt yttrande, i vilket vi erinrade om vår position, då Sverige intog de ståndpunkter som refereras i betänkandet. Detta är den något tekniska förklaringen till att vi avgivit ett särskilt yttrande i stället för en reservation. Någon politisk skillnad föreligger inte. Jag tycker som sagt inte att Maj Britt Theorins anförande i övrigt innehöll några nyheter som man skulle behöva uppta kammarens tid med i nämnvärd utsträckning.
Herr talman! Det sista får naturligtvis vara Carl Bildts egen uppfattning — om det är värt att uppta kammarens tid eller inte.

Det kan vara bra att vi verkligen vet det och att svenska folket också har det klart för sig. Det är nu uppenbart att moderaterna inte vill frysa kärnvapnen på nuvarande nivå. De vill inte stoppa första-användningen av kärnvapen, helt enkelt därför att de oreserverat tror på terrorbalansen och betraktar denna som den yttersta garantin för fred. Jag refererade till en del uttalanden av Carl Bildt från förra hösten, och jag upptäckte att han inte tog avstånd från dem. Har man den grundsyn som Carl Bildt deklarerat här i kammaren och i en serie artiklar — och den torde delas av hökarna i både öst och väst — så har man också bäddat för en fortsatt upprustning. I fråga om enskilda vapensystem kommer det nämligen alltid att kunna hävdas att det råder obalans. Öst är överlägset i fråga om vapensystem A, och väst är överlägset då det gäller vapensystem B — och aldrig mötas de två. Den militära balansen kommer man aldrig att uppnå i denna preciserade mening, och framför allt kommer man aldrig att erkänna att det råder paritet. Att säga nej till fryskravet är i själva verket att säga ja till rustningsspiralen, någonting som innerst inne tydligen är naturligt för moderaterna, så fixerade som de är vid att räkna vapen på ömse håll. De erkänner visserligen i sin motion att kärnvapenarsenalerna nu nått en nivå långt utöver vad det finns rimlig militär användning för. Men för dem räcker detta ändå inte som argument för frysning. I ett gammalt och kritiskt visdomsord heter det att den som har mycket vill ha mer. Moderaterna går okritiskt ännu längre — den som har för mycket måste få ännu mer. Det är avskräckningsfilosofins eviga mara, som rider moderaterna — avskräckningen skrämmer inte bara motståndaren, den blir en rekyl som träffar avsändaren. Det är hög tid att låta den föråldrade avskräckningsdoktrinen ersättas av en grundsyn som sätter den gemensamma säkerheten i centrum för våra strävanden. Det ger oss en chans att skapa nya förutsättningar för fred och nedrustning.
Herr talman! Avsikten med mitt lilla mera riksdagstekniska påpekande var kanske inte att ge fru Theorin en förevändning att läsa upp ett uppenbarligen väl förberett skrivet inlägg om någonting som hon hade trott skulle bli föremål för debatt. I stora stycken tycker jag att den debatten är avklarad —i synnerhet den första delen av vad hon sade, eftersom det på många sätt var en exakt upprepning av vad Lars Werner i ett tidigare skede — när vi hade den egentliga utskottsrundan — uppehöll sig ganska länge vid. Jag finner ingen anledning att ytterligare gå in i den debatten och inte heller i den frysningsdebatt som vi fört tidigare och där vår ståndpunkt är alldeles klar — i det har Maj Britt Theorin rätt. Björn Körlof kommer där att lägga ut argumenten. Om denna min ytterligare replik ger Maj Britt Theorin anledning att läsa upp ännu ett förberett anförande, bjuder jag henne på det.
Herr talman! Skrivna eller icke skrivna inlägg — Carl Bildt är mästerlig på att ironisera över andra medlemmar av denna kammare. När vi tagit denna debatt — och det gäller också mig som ledamot av kammaren — har vi gjort det i seriös övertygelse om att vi skall föra budskapet vidare till fler — förhoppningsvis också till moderaterna och få dem att inse att man måste överge sin fastlåsta position när det gäller kärnvapenfrysningen. Jag vet inte om detta är hela det moderata partiets uppfattning eller bara Carl Bildts. Jag har anat under den senaste tidens debatt att det finns en viss skiljelinje mellan den officiella linjen och den som Carl Bildt fortfarande håller fast vid. Jag kunde i mitt första inlägg konstatera att moderaterna nu har övergivit sin orealistiska ståndpunkt om att frihet i Östeuropa skulle göras till en förutsättning för nedrustningsarbetet. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge, Carl Bildt, innan de också överger sin avskräckningsfilosofi och inser att det inte är med militära medel man löser världens sociala och politiska problem, utan med politiska metoder.

Herr talman! Gunnel Jonäng har tidigare i dag redovisat centerns allmänna syn på nedrustningsfrågorna. Jag skall inte upprepa vad hon sagt utan vill instämma i hennes anförande. I detta sammanhang vill jag också påminna om en debatt som fördes här i kammaren den 20 oktober i år, dvs. för knappt två månader sedan. Det var en frågedebatt som gällde utplaceringen av medeldistansrobotar i Europa. Då framförde Gunnel Jonäng förslaget att vi i Sverige skulle protestera mot detta genom ett kort produktionsstopp. Den gången väckte det inte något större intresse från utrikesministerns sida. Jan Bergqvist har framfört samma tanke här i dag. Jag vill då gärna uttrycka förhoppningen att det skall innebära att tanken nu får genomslag också bland socialdemokraterna och att vi kanske rent av kan få Gunnel Jonängs idé förverkligad. Vi noterar med stor tillfredsställelse det intresse som Jan Bergqvist nu visat för idén. I övrigt har jag tänkt ta upp några speciella aspekter på nedrustningsdebatten. Vi får snart en konferens här i Stockholm om förtroendeskapande åtgärder. Den har redan kommenterats utförligt både här och i andra sammanhang. Vi vet att en för oss mycket viktig förtroendeskapande åtgärd vore tillskapandet av en kärnvapenfri zon i Norden. Vi har under en lång tid upplevt en tendens till att Norden har fått en ökad strategisk betydelse i de europeiska sammanhangen. Risken för att vi skulle bli indragna i konflikthandlingar har ökat i och med detta. En förhoppning bakom förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden är naturligtvis att kunna vända denna utveckling och bidra till en avspänning i Nordeuropa. Därför är det också viktigt att en zonlösning inte bara innebär att man konstaterar att de nordiska länderna själva är kärnvapenfria, utan att det också leder till eftergifter från de militärblock som omger oss. Ett syfte med arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden måste alltså vara att åstadkomma en sänkning av rustningsnivån, framför allt på kärnvapenområdet, i hela norra Europa. Därför är det viktigt att det står helt klart att vi förutsätter att en zonlösning kommer att innebära att också Östersjön blir fri från kärnvapenbärare liksom också de övriga områdena omkring de nordiska länderna. Om man lyckas nå ett sådant mål, tror jag att man säkert kan hävda att genomförandet av en kärnvapenfri zon i Norden innebär avspänning och nedrustning i norra Europa och därmed ett viktigt bidrag till kärnvapennedrustningen i hela Europa. Vi vet att de politiska svårigheterna att nå fram till denna lösning f. n. är betydande. Men det faktum att vi i dag inte ser någon möjlighet att snart få beslut i denna riktning får inte leda till att vi ger upp arbetet. Det är viktigt med en fortsatt bred och konkret debatt angående förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden. Själv har jag förmånen att sitta med i en nordisk arbetsgrupp som sysslar med den här frågan och som har förankring i folkrörelser, politiska partier och kyrkor i de olika nordiska länderna. Det är viktigt att få en gemensam nordisk debatt, där man alltså inte bara diskuterar i varje land för sig utifrån sina egna speciella förutsättningar, utan där man diskuterar det hela som en gemensam nordisk angelägenhet. Detta zonförslag är ett försök i den riktningen. Den motion av mig som behandlas i betänkandet, 1776, om en regional nedrustningskonferens för Nordeuropa måste ses i detta perspektiv. Tanken i min motion är att det skulle ordnas en konferens av ungefär samma modell som MBFR-förhandlingarna i Wien, fast förhoppningsvis något mera framgångsrik, och att man skulle kunna sänka rustningsnivån också när det gäller de konventionella vapnen. Utskottet hänvisar till att de här frågorna mycket väl kan komma att diskuteras under Stockholmskonferensen eller i det senare skedet av de nu aktuella förhandlingarna om förtroendeskapande åtgärder. Jag tycker för min del att det är riktigt och rimligt att vi koncentrerar oss på Stockholmskonferensen. Därför har jag ingenting att erinra mot utskottets behandling av min motion. När det gäller zoner är det inte bara den kärnvapenfria zonen i Norden som har diskuterats. Också en annan zon har varit på tapeten, nämligen den kärnvapenfria korridor i Centraleuropa som har föreslagits. Jag vill, herr talman, säga att jag tycker det är ett mycket bra förslag som har kommit fram från Palmekommissionen. Det tråkiga är bara att förslaget nu förefaller att åtminstone t. v. vara tämligen dött. Det allvarliga är att den som har avlivat eller åtminstone nästan avlivat förslaget är den svenska regeringen. Med den hemliga diplomati som man i andra sammanhang tillämpar kunde man ha skaffat sig en bred förankring i både öst och väst för det här förslaget och på det sättet sett till att förslaget skulle kunna föras fram t.ex. vid Stockholmskonferensen, i ett läge då man visste att man hade förslaget väl förankrat. I stället för att göra på det sättet har man nu gjort förslaget till ett slagträ i öst-väst-debatten. Den svenska regeringen valde att gå ut med vad man kallade sonderingar kring den här korridoren. Men det var inte sonderingar i den bemärkelse att man försiktigt kände sig för var olika länder stod, utan man använde sig av former som skulle ge största möjliga publicitet för förslaget, för de kontakter som man tog och därmed naturligtvis också för de svar som man skulle få. Man valde att göra detta vid en tidpunkt när frågan skulle kunna komma att användas i en valrörelse i ett av de viktigaste berörda länderna, nämligen Västtyskland. Nu ser vi resultatet av denna märkliga hantering av korridorfrågan. De flesta västländer har med varierande grader av ovilja markerat sitt avståndstagande från förslaget. Östländerna har välkomnat det och tt.o.m. föreslagit att korridoren skulle utvecklas. Frågan om en kärnvapenfri korridor i Europa har alltså förlorat sin ställning av att vara ett fristående förslag med neutral förankring och har blivit en del i slagsmålet mellan öst och väst. Genom den här hanteringen har alltså ett konstruktivt och positivt förslag kvävts i sin linda. Jag vet inte, herr talman, om det är ett uttryck för något slags utrikespolitisk klumpighet från regeringens sida eller om önskan att få största möjliga publicitet blev starkare än intresset för sakfrågan. Att sakfrågan har gjorts en dundrande otjänst, den saken är klar. Låt oss bara hoppas att frågan trots regeringens hantering av den ändå har livskraft nog att överleva och återkomma. Det hade varit värdefullt, herr talman, att få utrikesministerns kommentar till den här viktiga frågan. Men han har inte bedömt nedrustningsfrågorna vara av sådan betydelse att han ansett sig böra vara närvarande i kammaren när de behandlas. Jag vet inte om Maj Britt Theorin — som väl får anses vara det närmaste ett statsråd vi kan komma i det här sammanhanget — kan förklara närmare hur man har hanterat frågan om korridoren. En annan viktig förutsättning för att skapa ett klimat som möjliggör kärnvapennedrustning är att förhindra spridning av kärnvapen, förhindra att nya stater skaffar sig kärnvapen. Länge försökte man förneka att det skulle finnas ett samband mellan civil — eller som man gärna sade, fredlig — kärnkraft och kärnkraft för militära ändamål, kärnvapen. Numera är ingen längre beredd att göra det, förmodar jag. Den tekniska utvecklingen har skapat en situation där sambandet bara är alltför uppenbart. Därför borde det vara en självklar trovärdighetsfråga för Sverige att skapa fullständiga garantier för att teknik, material eller utrustning från Sverige aldrig någonsin kommer att användas för vapenändamål i andra länder. Det finns bara ett sätt att skapa sådana garantier: att säga ett klart nej till svensk uranbrytning, vidare att säga ett fullständigt klart nej till upparbetning av avfall från svenska kärnkraftverk samt att införa ett kategoriskt förbud mot export av svensk kärnkraftsteknik. Detta borde vara en självklarhet i Sverige, men är det tydligen inte. Vi har tvingats att reservera oss i reservationerna 2 och 4. Jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna fortfarande inte ställer upp på dessa till synes självklara krav. Jan Bergqvists något valhänta hänvisning till att man nu avskaffade villkorslagen var kanske väl absurd. Myten som socialdemokraterna gärna sprider, att villkorslagen skulle ha skapat bindningar till upparbetning, faller ju om man bara bekvämar sig till att sätta sig ned och läsa villkorslagen. Där framgår klart att såväl upparbetning som icke upparbetning är alternativ som villkorslagen möjliggör. Att man i övrigt urholkar säkerhetslagstiftningen i Sverige innebär, såvitt jag förstår, inte på något sätt något skydd mot att svensk utrustning, material eller teknik skulle missbrukas utomlands. Herr talman! Detta är bara ett par enligt min mening centrala ämnesområden. Andra har berörts tidigare i debatten, och vi kommer åter i flera sammanhang. Jag vill bara avsluta med att yrka bifall till de reservationer i detta betänkande där Sture Korpås och Gunnel Jonängs namn finns med.

Herr talman! Nu kom alltså de reservationer som var motiveringen till att Gunnel Jonäng sattes upp först på talarlistan och fick inleda debatten. Vi fick höra en representant för centerpartiet som verkligen inte skrädde orden, utan talade i termer som självklart, kategoriskt osv. och att det var mycket allvarligt att man inte insåg det riktiga och rimliga i dessa reservationer. Jag skall inte ta upp en ny stor energidebatt. Så mycket vet vi i alla fall att det var den politik som hörde samman med villkorslagen som ledde fram till att vi fick upparbetningsavtal och fastnade där. Det är intressant att läsa centerns motion till den nyss framlagda propositionen om ny lagstiftning på kärnenergiområdet. Där säger man att vi måste ta hänsyn till de upparbetningsavtal som tidigare regeringar gått in på. Vi måste alltså ha övergångsbestämmelser. Med förslaget till ny lagstiftning på kärnenergiområdet får man nya möjligheter till ytterligare skärpt kontroll. Där föreslås nämligen att regeringen skall bemyndigas uppställa krav på tillstånd för utförsel av produkter som, utan att vara direkt avsedda för framställning av kärnladdning, kan vara av väsentlig betydelse för sådan framställning. Det gäller inte bara sådant som har omedelbar anknytning till energiområdet, såvitt jag förstår. Vi har inte i utrikesutskottet haft tillgång till denna proposition när vi behandlade frågorna. Jag noterar att samtliga krav som har ställts under vår behandling har kommit igen i motioner, som skall behandlas i näringsutskottet. Det rimliga vore därför att ha genomgången i näringsutskottet och sedan, när den är klar, föra debatten i kammaren.
Herr talman! Pär Granstedt apostroferade mig direkt och bad om uppgift om regeringens synpunkter när det gäller en korridor i Europa fri från slagfältskärnvapen. Men låt mig först säga: Jag vet inte riktigt i vilken värld Pär Granstedt lever. Regeringen gjorde diplomatiska diskreta sonderingar om korridoren. Att det sedan fanns svensk press och kanske också vissa tjänstemän som saboterade regeringens möjlighet att föra en diskret diplomati kan man inte rimligen anklaga den svenska regeringen för. Sakfrågan måste ändå vara det intressanta. Som jag noterade i mitt inlägg ökar intresset för en korridor i Europa fri från slagfältskärnvapen. I anslutning till de diplomatiska sonderingar som regeringen gjorde har man också redovisat de olika ländernas synpunkter. Sedan de sonderingarna gjordes i december förra året har intresset ökat markant. Jag nämnde också bl.a. den förre försvarsministern McNamara, som i sitt senaste inlägg i Newsweek också har talat om hur viktigt det är med en korridor i Europa, fri från slagfältskärnvapen. Det är kanske det intressantaste inlägget, eftersom den offentliga redovisningen har visat en mer negativ syn från NATO-sidan. Nej, Pär Granstedt, regeringen hade ingen som helst ambition att ge något slags offentlighet åt den här frågan innan man den vanliga diplomatiska vägen hade gjort sina sonderingar. Tyvärr fanns det andra som var mer intresserade av offentligheten än regeringen.
Herr talman! Jan Bergqvist säger att han inte skall ta upp någon ny energidebatt — och sedan gör han det. Vad som är värre är att han dessutom gör en mängd felaktiga påståenden. Han har talat t.ex. om upparbetningsavtal som tidigare regeringar har gått med på. Jag vet inte någon regering som har träffat upparbetningsavtal — de är träffade med ett privat bolag i Sverige, som själv har valt den vägen. Det fanns ingenting i några politiska beslut som fattades under Fälldinregeringarna som framtvingade upparbetning som alternativ. Att sedan kärnkraftsindustrin själv valde den vägen grundar sig på dess egen bedömning. Man kan visserligen kritisera oss för att vi inte förbjöd upparbetning i det skedet, men några sådana politiska krav ställde ingen annan heller. Först sedan den tekniska utvecklingen har lett fram till en uppenbar risk för att upparbetningsavtal kan missbrukas, har vi som första parti rest krav på att man skulle stoppa upparbetningen — med hänsyn till risken för kärnvapenspridning. Sedan några ord till Maj Britt Theorin om detta med läckor från UD — en fråga som har diskuterats ganska friskt. När den svenska regeringen sammankallar en presskonferens för att tala om hur den skall genomföra sina hemliga diplomatiska sonderingar — då skall regeringen åtminstone inte försöka lägga skulden för att detta når ut till allmänheten på några läckande UD-tjänstemän. Det är naturligt att de journalister som kallas till en presskonferens får för sig att regeringen vill ha offentlighet åt det den talar om på presskonferensen.

Herr talman! Pär Granstedt uppträder här och mästrar andra i mycket starka ordalag, trots att vi vet bakgrunden. Det var inte nödvändigt att göra en koppling till upparbetning, men genom den uppläggning av energipolitiken som man valde fick man upparbetning, och centerpartiet kan inte ha varit ovetande om det vid den tidpunkt när ni hade det fulla ansvaret. Jag tycker det är fantastiskt att Pär Granstedt säger att det är fråga om fullständigt självklara krav. Vad hände när vi behandlade frågan i utrikesutskottet förra året? Man avstyrkte kommunisternas yrkanden, och Pär Granstedt gick i voteringen — precis som andra centerpartister — emot vpk:s krav. Jag ser att Oswald Söderqvist nickar. Pär Granstedt gick emot kraven som gällde förbud mot uranbrytning, förbud mot kärnkraftsexport osv. Mot den bakgrunden tycker jag inte att man kan hävda att det är fråga om självklara krav. Pär Granstedt är själv medansvarig till den här utvecklingen. Att man kan ändra uppfattning är en sak, men uppträd inte som om det här hade varit er linje från allra första början. Låt mig till sist citera ur den motion som Thorbjörn Fälldin och andra i centerpartiet nu har väckt till näringsutskottet: ”Vi förutsätter att regeringen med beaktande av redan ingångna upparbetningsavtal utarbetar övergångsbestämmelser och upprättar en plan för återtagande av redan utskeppat ej upparbetat avfall.”
Herr talman! Jag vill bara rätta Pär Granstedts historiebeskrivning. Den var nämligen inte korrekt. När regeringen sammankallade till en presskonferens, hade sonderingarna redan läckt ut. Det var av det skälet som regeringen var tvungen att informera om vad som var på gång. Det var kanske inte så märkvärdigt.

Herr talman! Först några ord till Jan Bergqvist. Reträtter är, tycker jag, värda all aktning. I sitt första anförande sade Jan Bergqvist att villkorslagen ledde till upparbetning. Han ville i varje fall förmedla intrycket att lagstiftningen var utformad så, att den ledde till upparbetning. I nästa anförande — när han hade måst erkänna att villkorslagen ju lämnar bägge möjligheterna öppna — då var det regeringens energipolitik som ledde till upparbetning. I det tredje anförandet erkände han att det inte var nödvändigt med upparbetning, utan utvecklingen ledde till detta. Det är alltså fråga om tre olika ståndpunkter i de tre anförandena. Det tycker jag visar att Jan Bergqvist i alla fall anpassar sig till de informationer han successivt får. Låt oss alltså vara ense om att upparbetning inte var någonting som den dåvarande regeringen drev fram, utan det var den väg som energibolagen själva frivilligt valde. Att det var en olycklig väg kan vi i efterhand konstatera, och man kan tycka att vi borde ha slagit larm tidigare. När det sedan gäller behandlingen av frågan i utrikesutskottet hängde detta samman med att frågan också behandlades i ett annat utskott, nämligen näringsutskottet. Där reserverade sig centern till förmån för förbud, men av tekniska skäl uppstod situationen att vi inte reserverade oss i utrikesutskottet. Vår ståndpunkt i den här frågan var alltså klar redan förra året. Jag tror att de allra flesta av oss fick kännedom om de här sonderingarna som ett resultat av den presskonferens som hölls och de skriverier som den ledde till. Jag förmodar att Maj-Britt Theorin vet bättre än jag om man har lyckats konstatera huruvida det sipprade ut några informationer dessförinnan. Den mesta informationen om detta kom emellertid, såvitt jag kan bedöma, som en följd av att regeringen gick ut och informerade om frågorna.

Herr talman! Carl Bildt har tidigare i debatten annonserat att jag skall gå in litet grand på de moderata ståndpunkterna när det gäller frysningsförslaget och situationen när det gäller kärnvapnen i Europa. Jag kommer i slutet av anförandet att litet grand kommentera en del av de synpunkter som Maj Britt Theorin hade på detta. Kärnvapnens existens och deras möjliga verkningar har på allvar blivit exponerade i debatten först under de senaste åren. Men i sak bör man konstatera att det inte står mer på spel i dag än för 10 eller 20 år sedan. Spelet handlar fortfarande om mänsklighetens överlevnad. Går vi 20 år tillbaka i tiden höll världen andan då USA satte hårt mot hårt för att hindra stationering av sovjetiska medeldistansraketer på Cuba. Den gången var USA överlägset i kärnvapenkapacitet, särskilt vad avser strategiska vapen. Men redan 10 år senare, då SALT 1-avtalen blev undertecknade av stormakterna, var stormakterna nära nog jämbördiga i detta avseende. Så kom resten av 1970-talet med avspänning mellan öst och väst och en nästan total tystnad i den allmänna debatten vad gäller kärnvapen. Men trots många påminnelser och varningar vaknade opinionen i väst på allvar först då dess politiska ledare såg sig nödsakade att träffa beslut mot en oroväckande militär uppbyggnad i Sovjetunionen. Illusionen om att en varaktig avspänning fick ett kraftigt grundskott då det stod klart att Sovjetunionen hade utnyttjat avspänningsårtiondet till en massiv satsning på hela spektrat av olika vapensystem. Också nu strömmar stridsvagnar, flygplan, fartyg och kärnvapenmissiler av olika dignitet från de sovjetiska vapenfabrikerna i antal och med en teknologi som ger grund till allvarliga bekymmer. Vi kan nu konstatera att det amerikanska svaret leder till samma effekter — rustningsspiralen vrids vidare uppåt. Bekymren bottnar bl.a. i det allvarliga faktum att de sovjetiska besluten om dessa satsningar måtte ha tagits just under avspänningsårtiondets inledning. Just under denna period var NATO mycket restriktivt med såväl förnyelseprogram som andra åtgärder som kunde uppfattas stå i strid med avspänningspolitiken. Man fortsatte den politik som i själva verket gjorde NATO successivt ännu mer beroende av atomvapen för att avskräckningseffekten mot krig över huvud taget skulle vara trovärdig. Medan SALT-förhandlingarna hade kodifierat en jämbördighet vad gäller strategiska vapen, fick västsidan nu erfara konsekvenserna av att man inte hade uppnått ett motsvarande resultat vad gäller de kärnvapensystem som direkt påverkade de europeiska NATO-ländernas säkerhetssituation. Effektiviteten i NATO:s atomvapengaranti gentemot Västeuropa är — och det är viktigt att understryka detta — avhängig av dess trovärdighet. Så länge man hade en amerikansk överlägsenhet vad gäller strategiska vapen förelåg inget tvivel om trovärdigheten, även om man i efterhand fick en sovjetisk överlägsenhet vad gäller medeldistanssystemen i Europa. Kombinationen av att Sovjetunionen uppnådde jämvikt med USA i de strategiska systemen och stationeringen av sovjetiska medeldistansraketer, i första hand SS-20 raketen från 1977, skapade tvivel om huruvida den amerikanska atomgarantin längre var trovärdig i sovjetiska ögon. Frågan var om Sovjetunionen ville tro på att USA skulle återgälda ett sovjetiskt angrepp på Europa med sina strategiska vapen när Sovjet kunde ödelägga USA med sina. Herr talman! Det är därför det inte går att till utgångspunkt för frysning av kärnvapen anföra att det råder en ungefärlig total balans på kärnvapenområdet. Det var just mot denna bakgrund av regional obalans som NATO kom till slutsatsen att ett fortsatt sovjetiskt monopol på landbaserade medeldistansraketer skapade stor osäkerhet om NATO:s möjligheter att klara sin krigsavhållande uppgift i Europa. Denna slutsats resulterade i NATO:s s.k. dubbelbeslut om att stationera landbaserade kärnvapen i Europa med räckvidd för att nå sovjetiskt territorium, kombinerat med en inbjudan till Sovjetunionen om förhandlingar över huvud taget om medeldistanssystemen i Europa, syftande till att få bort dem helt. Det bör i detta sammanhang understrykas att innan det s.k. dubbelbeslutet fattades hade Sovjetunionen över huvud taget icke visat någon förhandlingsvilja om begränsningar av SS-20-systemen. Nu kan man konstatera att förhandlingar om dessa system varit i gång i Gendve under lång tid, men de har nu avbrutits för ett ovisst återupptagande någon gång i framtiden. Vidare kan man konstatera att innan förhandlingarna startade i november 1981 hade man inom NATO omfattande utredningar och konsultationer för att utforma den av USA ledda västliga förhandlingspositionen. Samtliga NATO-länder, inkl. Danmark och Norge, har deltagit i dessa förberedelser på ett aktivt sätt och har i allt väsentligt ställt sig bakom USA:s principiella position. Det har rått delade meningar om USA:s flexibilitet i förhandlingarna. Men den principiella positionen är NATO:s gemensamma position. Det utkast till avtal som USA har lagt fram är helt i linje med vad som överenskommits inom NATO och bygger på den s.k. nolloptionen. Denna går ut på att NATO låter bli att stationera sina raketer mot att Sovjet demonterar de raketer de redan har stationerat. Förhandlingsdelen av förslaget är det således inte stor oenighet om inom NATO. Moderniseringsoch stationeringsdelen vad gäller Pershing II och kryssningsrobotarna har emellertid, kan vi nu konstatera, förorsakat flera NATO-länder svåra politiska problem och har bl.a. gett dens.k. frysningsoch Nej till atomvapen-rörelsen stort utrymme i debatten i Västeuropa. Utan tvivel är detta ett dilemma för NATO-sidan. Motsvarande debatt lyser nämligen totalt med sin frånvaro i Östeuropa, och detta borde stämma till eftertanke. Utan beslutet om modernisering och stationering av Pershing II och kryssningsrobotarna för att få balans gentemot Sovjet hade NATO sannolikt inte fått Sovjetunionen till förhandlingsbordet i Genåve. Vad skulle man annars ha haft att förhandla om? Det förslag till ”frysning” som nu ofta framförs i debatten framstår mot denna bakgrund som både egenartat och okunnigt. I sak innebär det att all reell innebörd i NATO:s position kullkastas, och en permanentning av sovjetisk överlägsenhet — vad gäller medeldistanskärnvapen, jag är angelägen understryka det — i Europa inträder. Den i väst ofta återkommande kritiken mot nedrustningsförhandlingarna ter sig också mot denna bakgrund märklig. Under föregående år togs nya initiativ från västsidan för att få i gång MBFR-förhandlingarna i Wien. Tillsammans med INF-förhandlingarna och START-förhandlingarna, även om de just nu råkat i dödläge, kommer Europa och världen för första gången på mycket länge att ha ett förhandlingsunderlag som täcker både de konventionella systemen i Centraleuropa, medeldistanskärnvapen och de strategiska vapnen. Till det kommer då också Stockholmskonferensen och så småningom det som handlar om nedrustning, det som skall äga rum i Wien. Man kan ha förståelse för att besvikelsen över ouppnådda resultat känns mycket stor. Jag delar den besvikelsen. Men otåligheten får länkas in i konstruktiva banor. De som nu förordar ”frysning” bör ta sig en ordentlig funderare över varför INF-förhandlingarnas hittillsvarande resultat blivit negativa. Deras synsätt innebär att totalt sett en ungefärlig balans råder mellan supermakternas kärnvapenstyrkor och att en reduktion bör kunna påbörjas från denna utgångspunkt. ”Frysning” sett från denna utgångspunkt är emellertid enligt vår uppfattning en i nuvarande läge farlig startpunkt. Synsättet innebär ju att alla kärnvapen skulle kunna användas när, var och hur som helst, men så är det ju inte. Hur skulle en ”frysning” kunna appliceras på förhandlingsuppläggningen i Geneve? Både USA och Sovjet har ju de skilda geografiska och systemoperativa ingredienserna inbygda i sina positioner. Det enligt mitt synsätt egenartade frysningsförslaget får konsekvenser som inte är likvärdiga för bägge parter. Varför gick det inte att förena de två sidornas uppfattningar i den vändan? Man bör enligt min mening göra klart för sig att de två förhandlande parterna har startat från förhandlingspositioner som låg anmärkningsvärt långt från varandra. På de två väsentliga områdena — förhandlingarnas vad och var, skulle man kunna säga — var parterna nästan diametralt motsatta i sina positioner. USA önskade en begränsad syn på själva systemen men en bred syn på de geografiska förhållandena, medan Sovjet önskade de geografiska synpunkterna begränsade till Europa men fordrade en bred förhandlingsbas för vilka system som skulle involveras, de franska och brittiska t.ex. Till detta kommer problemet med de nödvändigtvis sekretessbelagda antals-, räckviddsoch träffsannolikhetsdata som präglar alla nedrustningsförhandlingar. Fanns det förutsättningar att lyckas med dessa förhandlingar? Ja kanske, om inte ett stort antal irrationella faktorer kommit in i bilden. En av dessa faktorer är folkopinionen på västsidan och fredsrörelsen. Uppenbarligen har Sovjetunionen trott det vara möjligt att i ett visst skede av förhandlingarna få västerländsk fredsopinion att tvinga sina egna regeringar till eftergifter. Någon motsvarande opinionsyttring är som bekant i stort sett obefintlig på östsidan. Efter de brittiska och västtyska valen och sedan president Mitterrand klargjort den franska positionen var emellertid den politiska bilden klar. Dessutom har tiden nu runnit ut.Sovjets spel med västerländsk opinion om denna fråga är alltså förlorat — robotarna kommer att placeras ut. Man kan beklaga det, men man bör vara medveten om varför resultatet har blivit som det har blivit. Det föreligger också — vilket tidigare understrukits — ett mycket nära samband mellan NATO:s beroende av kärnvapen i sitt försvar mot angrepp och den konventionella situationen. Om den nu rådande stora obalansen i konventionella styrkor kunde ändras, skulle detta reducera betydelsen av kärnvapen och därmed också hotet om deras möjliga användning. Debatten ger stundom intryck av att det skulle vara acceptabelt med ett vanligt, konventionellt krig i Europa, bara vi kunde undgå krig med kärnvapen. Detta synsätt är en spegling av den både etiska och politiska koncentrationen av debatten till kärnvapen. Också detta kan vara farligt, och det är sannolikt ett föga konstruktivt sätt att se problemen på. För det första kan man knappt göra sig en föreställning om vilken ödeläggelse också en konventionell konflikt med moderna vapen skulle innebära för Europa. För det andra är det så att man genom att över huvud taget förhindra krig också förhindrar kärnvapenanvändning. Maj Britt Theorin menar att den typen av resonemang, som bygger på kärnvapenavskräckning, är uttryck för en sorts tokstollarnas paradis. Jag kan då bara konstatera att den västliga sidans försvar med kärnvapen, byggt på avskräckning, återspeglar en doktrin som accepterats av Gro Harlem Brundtland, Anker Jörgensen, Helmut Schmidt och Frankrikes president Mitterrand. Min fråga till Maj Britt Theorin är därför: Tillhör också dessa människor tokstollarnas paradis? Är den västliga positionen verkligen alldeles omöjlig? Det är bara att konstatera att den kärnvapendoktrin som NATO har byggt sitt försvar på ända sedan andra världskriget — hur tokstollig den än må tyckas vara i Maj Britt Theorins ögon — har garanterat fred i Europa sedan dess. Vi kan därför, herr talman, under nuvarande förhållanden inte tillåta oss — även om man skulle vilja det — en lägre ambitionsnivå för fredsarbetet än att försöka verka för att krig över huvud taget inte utbryter. Vad som är farligt är att byta från ett system, som nu förhindrar krig, till ett annat system som må vara inriktat på gemensam säkerhet och som må vara byggt på en annan balans och andra förhållanden. Det är att gå över till detta system i ett läge där kärnvapen faktiskt finns, där doktriner för deras användning existerar och där kunskaperna för att göra kärnvapen finns som är så farligt. Det är därför som vi från moderat utgångspunkt inte kan acceptera en ensidig frysning i detta läge. Vi är mycket väl medvetna om att kärnvapnens skrämmande förstörelsekraft är ohygglig. Men hur skrämda vi än är av dessa vapen, kan vi inte komma ifrån att de är uppfunna. Det är ett odiskutabelt faktum att världen inte kan ta bort kunskapen om hur man gör dem. Av detta måste någon slutsats dras. Förutsatt att vilja och sunt förnuft finns kan dock avskräckningen utövas på en väsentligt reducerad nivå beträffande kärnvapnen. Naturligtvis måste vi sträva efter ett bättre system för att förhindra krig än genom avskräckning med kärnvapen. Men att påstå att det mellan öst och väst finns ett sådant system färdigt i dag, inom räckhåll inom den närmaste tiden, skulle vara en mycket farlig förevändning. I det ögonblick som någondera sidan tror att det skulle vara möjligt att vinna ett krig är vi inne på en riskabel linje. Kärnvapnen är en huvudangelägenhet i nedrustningsarbetet, och de måste fortsätta att vara det. Men de kan dölja fakta kring konventionella vapen och konventionellt krig. Man bör komma ihåg att det sedan Nagasaki inte har funnits några konflikter i vilka kärnvapen har använts, men att ca 140 krig har utkämpats med konventionella vapen, under vilka ca 10 miljoner människor har dött. Kärnvapen är verkligen ett fruktansvärt hot, men konventionellt krig är en fruktansvärd realitet. Om vi utvecklar så mycket militära kostnader i en värld där så många är hungriga och så mycket annat behöver göras, måste vår kritik och vår handling framför allt inriktas mot konventionella styrkor, som upptar 90 Z av världens militärutgifter. Det är också därför som moderata samlingspartiet i sin nedrustningsmotion i hög grad har lagt tonvikten vid förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder. Vi har också haft en profil som vi har försökt utveckla vad gäller MBFR-förhandlingarna i Wien, att de väsentliga nedrustningsrealiteterna i Europa handlar om att åstadkomma balans i fråga om konventionell styrkenivå, för rimligen är det ojämnheten i detta hänseende som också har drivit på rustningsspiralen vad gäller kärnvapen. Låt oss se realiteterna i ansiktet! Huvudorsakerna till krig ligger i att vara beredd att tillgripa våld mot annan nation, och inte i upprustningen i sig, vare sig den är reell eller inbillad, som ibland. Angripare startar inte krig på grund av att en motståndare har byggt upp sin styrka. De startar krig därför att de tror att de kan vinna mer genom att gå i krig än genom att förbli i fred. Få — om ens någon — av de 140 konflikterna sedan 1945 kan spåras till upprustning. Inte heller orsakades andra världskriget på något sätt av upprustning. Tvärtom, det berodde på en tyranns tro att hans grannar saknade medel eller vilja att motstå honom effektivt. Hitler trodde att han kunde segra utan krig eller med ett mycket enkelt krig. Kostnaderna för mänskligheten för att vederlägga den tron var oerhörda; kostnaderna för att hindra honom från början skulle ha varit oändligt mycket mindre. De tidigare orsakerna till krig har inte försvunnit i dag. Lärdomen är att nedrustning och goda intentioner i sig själva inte garanterar fred. Överdrivna fordringar och krav har alltför ofta varit inte en hjälp till praktiska åtgärder utan en ersättning för dem. Kontrollen av vapnen kan inte ensam undanröja risken för krig, men begränsningen och reduktionen av vapnen kan göra en hel del. Den ekonomiska bördan av militära förberedelser för ett legitimt självförsvar kan reduceras. Omänskligheten i en konflikt kan minskas. Den militära användningen av ökad vetenskap och teknologi kan begränsas. Jag delar i hög grad Maj Britt Theorins uppfattning att det finns en möjlighet att förhindra utvecklingen av rymdvapen och olika ”supervapen” med laserstrålning och annat, just därför att dessa vapen ännu inte finns utan fortfarande befinner sig på ritbordet eller i teknologernas hjärnor. Det har nämligen visat sig möjligt att förhindra utveckling och spridning av vapen som ännu inte finns. Jag tror på den tanken. Spänningen mellan stater kan minskas, och människors fruktan kan minskas. Också här måste vi arbeta vidare. Men att göra dessa saker, och att göra det på ett sätt som är balanserat, kontrollerat och ömsesidigt, är värt ständiga ansträngningar och ständiga försök. Just därför, herr talman, kan vi inte instämma i den bedömning som bl.a. Maj Britt Theorin gör om att en frysning nu av kärnvapnen i Europa skulle vara stabilitetsskapande och fredsskapande.
Herr talman! Björn Körlofs anförande markerar ytterligare den avgrund som finns mellan moderaterna och övriga partier i Europas säkerhetsfrågor. Det skulle vara intressant att få besked av Björn Körlof på vilka punkter moderaternas politik avviker från Reaganadministrationens när det gäller säkerhetsfrågorna i Europa.

Herr talman! Vad beträffar Jan Bergqvists fråga skall jag besvara den på en gång. Vi anser att alla medeldistanssystem i Europa skall inbegripas i en förhandlingsuppgörelse. Detta framgår också av vårt särskilda yttrande. Det innebär att även de franska och de brittiska systemen förr eller senare måste tas med i en förhandlingsuppgörelse. Detta är alltså en klar avvikelse från den ståndpunkt som den amerikanska regeringen i varje fall hittills har intagit. Däremot vänder jag mig emot att en avgrund skulle stå mellan oss vad angår frysningsförslag eller situationen i fråga om medeldistansrobotar i Europa. Jag har svårt att se den avgrunden. Avgrunden finns nog i Jan Bergqvists eget sätt att se. Vi är ju överens om att kärnvapensituationen är utomordentligt farlig. Vi är överens om att det går att åstadkomma en balans på en lägre nivå. Vi är också överens om att det finns inslag i debatten om korridoren i Europa och de kärnvapenfria zonerna som skulle kunna reducera riskerna för att vissa regioner dras in i ett kärnvapenkrig. Någon avgrund finns det väl inte mellan oss? Vad vi har reagerat mot är att man agerar just nu, i detta känsliga förhandlingsläge. Att västsidan i förhandlingarna uppenbarligen befinner sig i en underlägsenhetsposition i förhållande till Sovjetunionen ökar inte trovärdigheten för svenska förhandlingsinslag. Jag vill också, herr talman, prata litet logik. Den svenska regeringen föreslår nu, vilket majoriteten i utskottet ställer sig bakom, att inga nya utplaceringar av kärnvapen skall äga rum — jag förmodar att man här syftar på den västliga sidan — och att kraftiga reduceringar skall komma till stånd i det antal kärnvapen som finns, vilket måste syfta på bl.a. SS-20-systemet. Detta förslag är väl inte logiskt förenligt med frysningsförslaget? Frysningsförslaget syftar ju till att man i det läge som man befinner sig i nu inte skall placera ut fler vapen och inte göra någonting på den andra sidan. Jag skulle vilja ha reda på logiken i detta sammanhang. Är det den första positionen som nu är regeringens ståndpunkt, eller är det frysningsförslaget? Dessa båda förslag är nämligen inte logiskt förenliga.
Herr talman! Det som gör moderaternas resonemang så farligt är att vapnen enligt deras filosofi är de främsta fredsinstrumenten. Moderaterna är nästan maniskt fixerade vid själva balanstänkandet. De anser att det är främst militära obalanser som kan skapa krig. Dessutom har de accepterat Reaganadministrationens uppfattning att Sovjetunionen är militärt överlägset USA. Det är livsfarligt att börja jämföra vapensystem med vapensystem. I stället får man se till helheten. FN, SIPRI, Londoninstitutet och en rad andra organ samt flera senatorer i USA har sagt att det med alla rimliga jämförelser råder en ungefärlig balans. Om man accepterar de amerikanska hökarnas uppfattning att Sovjetunionen är så mycket starkare och att det gäller för USA att rusta i kapp är vi snart illa ute, Björn Körlof.
Herr talman! Jag delar dessa instituts uppfattning om att det råder en ungefärlig balans om man slår ihop alla vapensystem. Men detta är inte det intressanta. Det intressanta är att det råder skilda meningar mellan maktblocken om hur olika vapensystem skall användas i olika regioner. Det som bl.a. medeldistansrobotsdebatten i Europa gång på gång har handlat om är ju just att risken finns för att USA:s trovärdighet i vad gäller insatser av strategiska vapen för att skydda Europa inte skall kunna upprätthållas. Det var detta som Helmut Schmidt förde ett så långt resonemang om, och han vidhåller det alltjämt. Det är denna risk som är den stora faran. Man måste också konstatera att de vapen som vi här talar om är olika. Pershing 2-robotarna och SS-20-robotarna är inte samma sorts vapen. SS-20 har en dubbelt så lång räckvidd som Pershing 2. Det är ett realt hot mot ett antal städer på ett helt annat sätt än vad Pershing 2 kan vara mot städer i Sovjetunionen. SS-20-roboten är MIRV-ad, och den har tre stridsspetsar. Pershing 2 roboten har en stridsspets. Kryssningsrobotarna har ungefär samma räckvidd som SS-20, men mycket högre träffsäkerhet. Jag behöver inte gå in på alla dessa detaljer. Det väsentliga är att vi måste ha klart för oss att dessa vapensystem tas fram i ett operativt och taktiskt syfte, innefattande någon typ av tänkande om hur ett krig skall utkämpas. Om det vore så som Jan Bergqvist säger, att det intressanta är den totala balansen, vore det naturligtvis bara att räkna megaton. Men det gör man inte. Kan Jan Bergqvist svara på varför man inte har lagt in tre robotstridsspetsar i Pershing 2? Då skulle man ju på ett helt annat sätt ha fått balans i förhållande till SS-20. Men det har man inte gjort, och det finns naturligtvis ett skäl till det. Det är detta som är viktigt i denna diskussion. Vi kan inte bara slå ihop alla vapensystem i en enda kaka, räkna megaton och sedan säga att så här många människor kan utrotas med hjälp av dessa system — även om detta i och för sig är tekniskt möjligt. Men det är inte det som är det intressanta. Man måste se på vilken möjlig, rimlig, taktisk-operativ användning man kan ha av dessa vapen och vapensystem. Det är det som motsidan upplever som ett hot och på sitt sätt börjar vidta åtgärder mot. Typiskt är t.ex. NATO:s svar på detta; man satsar på tre olika vapensystem och inte som Sovjetunionen har gjort på ett enda system som SS-20.

Herr talman! Jan Bergqvist sade att debattordningen i den här frågan är en aning egendomlig. Jag instämmer i det omdömet. Det har i dag talats mycket om enighet i utrikespolitiken, och just enigheten brukar framhållas när det gäller försvarsoch säkerhetspolitiken. Det är naturligtvis bra att sträva efter enighet i sådana här viktiga frågor. Men enighet till varje pris kan inte vara ett självändamål. Vpk har inte samma värderingar som moderaterna. Vi tycker inte som de i dessa stora och viktiga frågor. Vi eftersträvar inte heller någon enighet med dem eller någon samskrivning med dem i utskottsbetänkandet. Jag kan helt instämma i Jan Bergqvists senaste yttrande. Efter att ha hört Carl Bildt och Björn Körlof i eftermiddag kan jag inte tänka mig bättre megafoner för USA:s administration och för Reagans politik än moderaterna i Sverige. Det är verkligen en avgrund som skiljer dem från de övriga partierna i synen på både de svenska och de internationella säkerhetspolitiska förhållandena och på de europeiska frågorna, som är så viktiga i dagsläget. Men låt mig återvända till vad som sades tidigare i eftermiddag. Det finns, Jan Bergqvist, glidningar i utskottsskrivningen mellan den första versionen och den som ligger justerad och klar på bordet. Det måste tolkas som en eftergift åt moderaterna. Det fanns ursprungligen en hårdare skrivning, men den lyckades Carl Bildt skickligt få bort, och det blev alltså en uttunning. På det sättet kunde moderaterna slippa reservera sig i den viktiga frågan. Det ger inga poäng, Jan Bergqvist, att hänvisa till olika sidor i utskottsbetänkandet. Jan Bergqvist tog upp vad som sägs på s. 14 i betänkandet om ett kärnvapenfritt Europa. Men resonemanget där rör sig om en kärnvapenfri zon och är ett citat ur ett tidigare utskottsbetänkande. Men det var inte det som var det viktiga, utan det var det som behandlas på s. 12 och som vårt särskilda yttrande handlar om. Försök inte plocka ut bitar ur utskottsbetänkandet som handlar om helt andra frågor och använda det som argument i en annan frågeställning! Det finns en glidning, en uppmjukning gentemot moderaterna i den sista skrivningen som jag verkligen beklagar. Det är därför som vi har avgivit ett särskilt yttrande. Vi har tidigare inte haft möjlighet att agera i utrikesutskottet, därför är det inte så underligt att vi reserverar oss och avger särskilda yttranden. Vi vill, som jag sade tidigare, inte hamna tillsammans med moderaterna i dessa frågor. Vi har velat peka på orsakerna till rustningarna. Vi har framför allt tryckt på de ekonomiska orsakerna, eftersom de är så viktiga. Därför har vi också reserverat oss på denna punkt. Det är inte bara kampen om råvaror som ger upphov till konflikter och rustningar, det gäller resurser över huvud taget, det militärindustriella komplexet, vinstintressena inom vapenindustrin. Allt detta är ekonomiska och oerhört viktiga orsaker. Vi måste se på fakta. Som vi har sagt i vår reservation söker man ofta dölja ekonomiska orsaker bakom etiska, religiösa och andra skäl. Jan Bergqvist nämnde Nordirland och sade att där kan man väl ändå inte peka på några ekonomiska orsaker. Han tänkte tydligen på religionsmotsättningarna mellan katoliker och protestanter. Men så okunnig om Irlands och Storbritanniens historia är väl inte Jan Bergqvist att han inte vet att Irland, efter det att irländarna en gång för länge sedan underkuvades av Cromwell, blev en engelsk koloni och var det ända fram till slutet av första världskriget, då irländarna gjorde sig fria, med undantag för sex grevskap i norr, som nu bildar Nordirland. Där har den katolska, irländska delen av befolkningen systematiskt undertryckts ända sedan dess. De har sämre levnadsförhållanden, högre barnadödlighet, större arbetslöshet än den övriga delen av befolkningen. Allt sådant har faktiskt ekonomiska orsaker. Sådant döljer man bakom talet om motsättningar mellan katoliker och protestanter. Det är frågor av det slaget vi måste ta med i vår diskussion, och därför har vi pekat på resursernas och råvarornas betydelse i det här sammanhanget. För Nordirlands del är det inte fråga om råvaror, men det gäller ekonomiska fakta. I vår reservation har vi sagt beträffande kampen om resurserna att den är ”den största och grundläggande orsaken till alla rustningar”. Vi har inte sagt att den är den enda orsaken till alla rustningar, men den är den största — sedan kan andra komma till, men det är en väsentlig skillnad. Vi har i dag liksom tidigare fått kritik för att vi pekat ut USA i det här fallet. Vi kan hålla med om att den betydelse som kampen om råvaror och liknande har är något som berör också andra stater och statsgrupperingar. Men i fallet USA är det mest uppenbart. USA är desperat beroende av att komma utanför sitt eget område för att klara sin råvarutillförsel. Skulle USA inte få olja utifrån, kunde det inte hålla sin ekonomi i gång — det importerar 50 96 av sin oljeförbrukning. Skulle USA inte få koppar från Chile, tenn från Bolivia och bauxit från Jamaica eller Västafrika, då skulle dess ekonomi falla sönder. Detta måste vi ta in i diskussionen, för detta leder till rustningar. Om inte USA kan skicka sina egna militära förband till dessa länder och sätta sig på råvarorna, så håller USA sådana regimer under armarna som tillåter dem att exploatera och ta hem råvarorna. Inte någon av debattörerna i dag har gått in på orsakerna bakom rustningarna. Ingen! Maj Britt Theorin höll som vanligt ett engagerat anförande, som vi alla kan instämma i, men hon hade inte ett ord att säga om rustningarnas orsaker. Det är ändå detta som fredsforskare framför allt debatterar och diskuterar. Det är orsakerna som SIPRI debatterar och diskuterar. Man kan inte tala om hur viktigt det är med förhandlingar, kärnvapennedrustning och sådana saker, om man inte samtidigt talar om de bakomliggande orsakerna. Om vi gjorde det skulle vi kunna få en meningsfull diskussion om det militärindustriella komplexets betydelse, om vapenindustrins betydelse. Vi skulle få motsvarande diskussion om dessa sakers betydelse i Sovjetunionen och andra öststater, där det finns sådana här militärteknokratiskt-byråkratiska komplex som gör att man stärker sina positioner i skeden av spänning och upprustning. Militärerna stärker sin ställning i USA — det vet vi. De stärker sin ställning i Sovjetunionen — det vet vi också. Att föra en diskussion om det skulle vara fruktbart. I en sådan skulle vi kanske kunna få fram något av de bakomliggande orsakssammanhangen och inte bara föra en diskussion där vi allmänt idealistiskt talar om att vi måste stoppa kärnvapenupprustning och annan upprustning. Det är ekonomiska skäl som ligger bakom, men ingen vill ta upp den diskussionen. I de sista minuterna av denna debatt vill jag med detta, herr talman, yrka bifall till vår reservation nr 1. Också vårt land är indraget i sådana system jag talat om och som tillämpas framför allt i USA. Mot den bakgrunden har vi tagit upp frågan om vapenexporten till USA genom engagemanget i DIVAD-systemet. Frågan om vapenexport har ju varit en följetong här i kammaren, där jag själv började genom att ställa en fråga till dåvarande handelsministern Björn Molin i juni 1981. I februari 1982 hade vi en stor debatt om detta, där också Maj Britt Theorin var med som interpellant till samme handelsminister. Därefter har jag väckt frågan i mars 1983 och senast i november 1983. Jag måste säga till utskottets talesmän, eller också till Maj Britt Theorin: Ni hänvisar till Mats Hellström och vad han har svarat i olika debatter. Men jag anser att Mats Hellström har fel och att regeringen handlar fel, när den tillåter vapenexport till USA. Nu vill jag fråga er två socialdemokrater: Vad tycker ni? Jag skall be att få läsa upp ett kort citat från debatten måndagen den 8 februari 1982. Då sade Maj Britt Theorin följande i riksdagshuset vid Sergels torg: ”För klarhets skull vill jag till handelsministern upprepa några frågor. 1. Är export av vapen för offensiv användning förenligt med riktlinjerna för den svenska vapenexporten? Ja eller nej. 2. Är export till USA:s Rapid Deployment Force förenligt med riktlinjerna för den svenska vapenexporten? Ja eller nej. 3. Är det förenligt med svensk neutralitetspolitik att svenska företag deltar i och bygger upp en supermakts offensiva styrka? Ja eller nej. 4. Kommer Bofors att tillåtas exportera delar till DIVAD? Ja eller nej.” Det var alltså Maj Britt Theorin som sade detta i februari 1982. Och nu vill jag ha svar från Maj Britt Theorin och Jan Bergqvist på mina frågor. Ni skall inte bara krypa bakom Mats Hellström och säga att han här i kammaren har förklarat att det går bra att exportera till USA. Vad tycker ni? Jag anser att regeringen bryter mot den svenska vapenexportlagen, och det kommer jag att upprepa så länge den här trafiken med export av vapen till USA pågår. Eftersom detta självklart hör till rustningspolitiken och Sveriges roll i den internationella rustningskarusellen har vi även avgivit en reservation, nr 3, som jag vill yrka bifall till. Sedan gäller det detta med kärnkraft och kärnvapen, vilket också är en mycket intressant fråga, som vi skulle behöva diskutera. Jag håller med Jan Bergqvist om att vi inte skall ha en energipolitisk debatt nu — en sådan kommer vi att få, när vi inom kort skall diskutera den nya lagen på detta område. Det är inte fråga om energipolitik här, utan det är fråga om kärnvapenupprustning. Det är på det sättet att världens förråd av vapenplutonium blir knappare och knappare. Varför blir det så? Jo, därför att det lagras alltmer vapen, och därmed lagras det också mer och mer plutonium i dessa vapen som man inte kommer åt. De militära reaktorerna räcker inte till för att producera nytt plutonium, eftersom man där också behöver producera andra ämnen, t.ex. tritium, för att få fram det material som erfordras för moderna kärnvapen, såsom neutronbomber. Då blir avfallet från de civila reaktorerna en åtråvärd och mycket viktig råvarukälla för produktion av plutonium för vapenändamål. Sipri har haft detta uppe för två år sedan och varnat för utvecklingen — att man med hjälp av laserbestrålning o. d. numera väldigt snabbt och enkelt kan få fram plutonium som är användbart för vapenändamål. Det gäller just upparbetat plutonium från civila kärnkraftsreaktorer. Och vi deltar i det här. Vi exporterar vårt utbrända bränsle. Det ligger 140 ton i Windscale i England, och det kommer att ligga åtskilliga hundra ton i La Hague. Ni hänvisar till IAEA och säger: Vi har internationell kontroll, det är inga problem. Men det finns källor t.o.m. inom IAEA som har uttryckt stora farhågor för att just den internationella kontrollen av kärnkraftsavfall sviktar, att man inte har full kontroll, att det finns svinn. Det har vi inte fått någon debatt om här i dag. Detta är inte energipolitik. Det är kärnvapenupprustningspolitik. Vi borde vara litet mera seriösa, inhämta fakta och diskutera detta allvarligt, eftersom Sverige är en ganska stor producent av utbränt bränsle för kärnreaktorer och även har upparbetningsavtal som kan leda till att man får fram plutonium ur detta avfall. Vad har ni att säga om det? Detta är, som jag sade, en mycket viktig fråga. Vi får återkomma till den i nästa nedrustningsdebatt, som jag hoppas blir något bättre än den vi haft i dag. Jag vill yrka bifall till de gemensamma vpkoch centerreservationerna om utförsel av kärnkraftsmateriel och utbränt bränsle.
Herr talman! Så här i slutet av debatten är det bara två saker som jag vill fästa till protokollet. Den ena gäller det felaktiga påståendet att utrikesutskottet skulle vara ovilligt att entydigt fastslå målet om ett Europa fritt från kärnvapen. Det felaktiga påståendet görs i kommunisternas särskilda yttrande. Därför vill jag citera från s. 14 i utskottsbetänkandet.

Det hade nämligen inte blivit någon reservation från centern när det gällde kraven ”att riksdagen hos regeringen hemställer att den tar initiativ i internationella organ för att begränsa kärnkraftsteknologins och därmed kärnvapnens spridning” och ”att riksdagen hos regeringen hemställer om beslut att utbränt bränsle från de svenska reaktorerna inte får upparbetas och exporteras”. Uppgiften om att det inte fanns någon reservation från centerpartiet är helt riktig, men möjlighet att stödja dessa krav fanns dock i samband med voteringen den 27 maj. Jag konstaterar att såväl Pär Granstedt som Gunnel Jonäng gick mot dessa krav och stödde utskottets förslag.